Herr talman! Jag får väl tacka skolministern för svaret, även om hon i detta uttryckligen gav beskedet att hon inte vill svara på den fråga som jag ställde, nämligen vilka slutsatser skolministern drar av alla avhoppen från rikskommittén mot våld i skolan. Låt mig först göra helt klart att det inte råder några delade meningar om att våld i alla dess former måste bekämpas och att skolan har en viktig uppgift härvidlag. Däremot finns det, enligt min mening, anledning att skärskåda de former för antivåldsarbetet som Britt Mogård har valt. Kritiken mot kampanjen med Stålmannen och Baretta som galjonsfigurer har varit omfattande. Visst har kampanjen rönt uppmärksamhet, men den har i stor utsträckning varit negativ. Detta tycks emellertid inte bekymra Britt Mogård särskilt mycket. Tydligen spelar det ingen roll på vilket sätt man uppmärksammas. Uppmärksamheten är ett syfte i sig. Ändamålet helgar medlen, var det någon som sade. Andra ser mera seriöst på det här arbetet. Britt Mogårds kommitté har decimerats betänkligt. Först hoppade representanterna för eleverna av. I kampanjens början påstod Britt Mogård att hon tillmätte elevernas engagemang och medverkan den allra största vikt. När elevorganisationerna inte ville dansa efter skolministerns pipa utan ställde krav, läxades de upp av Britt Mogård och sades vara orepresentativa för sin grupp. De hade, menade hon, ”lite sinne för hur man umgås med andra organisationer”. Sedan lämnade Kommunalarbetareförbundet kommittén. Alla vackra ord om ”en trygg miljö för alla i skolan” kunde inte skyla över resultatet av regeringens åtstramningar på skolans område, som leder till att arbetet blir tyngre och svårare för alla som arbetar där. Hem-skola-förbundet har nu också fått nog och lämnat kommittén helt nyligen. Förmodligen ser alla inblandade organisationer fram emot att kampanjen snart skall ta slut. Ute i skolorna har många reagerat häftigt emot kampanjen, mot det jippobetonade, mot kampanjpaket av smarta reklammakare, mot den bristande tilltron till skolans personal och dess egen förmåga att arbeta med dessa frågor. För att bekämpa våld behövs allas vårt stöd, men det måste höra till det vardagliga arbetet i hem, i skola och på fritid. Fostran till hänsyn och solidaritet och tolerans passar inte för effektsökande kampanjjippon. Britt Mogård vill alltså inte från riksdagens talarstol dra några slutsatser av kritiken mot och avhoppen från antivåldskampanjen. Jag hoppas att fru Mogård ordentligt vill tänka över det som skett i sin egen kammare.
Herr talman! Det är frestande att börja med att ställa frågan: Vad gjorde Lena Hjelm-Wallén åt fostran, åt normer, åt våld när hon var skolminister? Det är faktiskt fortfarande inte, Lena Hjelm-Wallén, ”fru Mogårds kommitté”. Även om en del hoppat av finns fortfarande de lärarfackliga organisationerna kvar, vilket möjligen borde vara av intresse för Lena Hjelm-Wallén. Kampanjkommittén har nu i stort sett gjort sitt. Det är bara visst uppföljningsarbete som återstår. Kommittén har bara ett sammanträde kvar, som jag nämnde. Nu är det eleverna som har tagit över kampanjen. Det framgår också av Kampanjtidning, nr 2. Jag skall be att till Lena Hjelm-Wallén få överlämna ett korrekturexemplar av nr 2 av tidningen. Jag tror att om Lena Hjelm-Wallén läser alla de bidrag som där finns från elever, kommer hon att finna att vad man i debatten har påstått eller inte påstått om kampanjen, hur kommitténs ledamöter reagerat eller inte reagerat, vilken form kampanjen har tagit sig eller fått är totalt utan intresse, i varje fall för dem som finns ute i skolvardagen. Korrekturet finns här.
Herr talman! Jag tror inte att det är ointressant att diskutera formerna för sådan här verksamhet. Jag tror att väldigt många i skolan gärna vill göra det, för de känner sig mer eller mindre påhoppade av statsrådet Mogård, när hon påstår att det är just den här kampanjen som startat en diskussion om våld i skolan. Det är ganska oförskämt att säga det — som om skolans personal inte tidigare har behandlat frågan om våld och försökt bekämpa det i skolan. Det är en självklarhet. Britt Mogård tror att vissa saker och ting är nya under solen i och med hennes inhopp, men så är det faktiskt inte. Även jag arbetade naturligtvis under min tid i kanslihuset med sådana här frågor, med normer och fostran. Skolornas reaktion, när de har betackat sig för kampanjmaterialet, beror just på att de gör klart att det här arbetet redan pågår. Britt Mogård och hennes kampanj fann också, när man ville inrätta diverse lokala organ för denna verksamhet, att samarbetsorgan av det slaget redan fanns. Ni upptäckte väl också — hoppas jag — att brottsförebyggande rådet har en särskild arbetsgrupp för barnoch ungdomsfrågor som på ett mycket seriöst sätt arbetar med denna fråga och som har reda på alla berörda parters uppfattningar.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig vilka regler ungdomar kan åberopa för att deras yrkesintroduktion inte skall avbrytas genom åtgärder från lokala fackförbund. Den i frågan nämnda yrkesintroduktionen avser den försöksverksamhet med yrkesintroduktion om högst 40 veckor som riksdagen med anledning av den s.k. ungdomspropositionen beslutade om våren 1980 och om vilken regeringen meddelade bestämmelser i juni samma år . Enligt bestämmelserna skall yrkesintroduktionen förläggas till företag och institutioner utanför skolan, vilka skall svara för handledning och tillhandahålla de resurser som i övrigt behövs. Ingrid Sundberg anför att försöksverksamheten med yrkesintroduktion nu kommit i gång i åtskilliga kommuner och att programmet verkar få god anslutning. Lokala fackföreningar har emellertid enligt Ingrid Sundberg motsatt sig den typ av arbetslivserfarenhet som det här gäller och ställt som villkor att ungdomen avlönas enligt avtal som gäller på arbetsplatsen. Då alternativet har varit att avbryta yrkesintroduktionen har de unga tvingats till detta, vilket de ofta djupt beklagat. Detta har delvis behandlats i mitt svar på interpellationen av Sten Svensson om yrkesintroduktionen den 12 januari i år. Yrkesintroduktionen anordnas efter överenskommelse mellan skolan och det företag eller den institution som åtar sig att ta emot en elev i yrkesintroduktion. Beträffande regler för ungdomars deltagande i yrkesintroduktion vill jag påpeka att yrkesintroduktionen bedrivs inom ramen för skolstyrelsens odelade uppföljningsansvar enligt skolförordningens bestämmelser. Huvudregeln bör vara att anställningsförhållande inte skall föreligga för elever som helt eller delvis får sin utbildning på arbetsställe utanför skolan. Detta gäller dock inte lärlingsutbildning som bygger på att anställningsavtal träffas. Yrkesintroduktionen skall enligt riksdagens riktlinjer inte omfattas av dessa avtal. Mellan företaget och eleven skall något avtal inte träffas. Studiestöd enligt gällande regler skall utgå till eleven, och eleven skall inte uppbära lön från företaget. En följd av att eleverna inte får ställning av arbetstagare är att den arbetsrättsliga lagstiftningen inte blir tillämplig på deras arbete eller förhållandet mellan dem och företaget. I stället skall de regler gälla som bestäms genom överenskommelser mellan företag och skola, genom anvisningar för utbildningen som utfärdas centralt och lokalt och genom samråd mellan skola, arbetsförmedling och andra myndigheter, företagen och de fackliga organisationerna. Jag vill tillfoga att det för den yrkesintroduktion som en kommun anordnar skall finnas en verksamhetsplan som skolstyrelsen upprättar efter samråd med det lokala planeringsrådet. Genom de lokala planeringsråden har parterna på arbetsmarknaden insyn i såväl inbyggd utbildning som lärlingsutbildning och yrkesintroduktion.

Herr talman! Jag skall be att få tacka Britt Mogård för svaret. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på meningen: ”En följd av att eleverna inte får ställning av arbetstagare är att den arbetsrättsliga lagstiftningen inte blir tillämplig på deras arbete —— -. Men detta accepteras ju tyvärr inte. Låt mig ge några exempel: En gymnasieskola har placerat en elev på en trätoffelfabrik. Arbetsmarknadens parter har inget gällande utbildningsavtal för branschen; alltså kan inget avtalsbrott föreligga. Ändå menar Träindustriarbetareförbundet att eleven antingen skall ha lön eller också försvinna från arbetsplatsen. En grundskola har som ett led i anpassad studiegång placerat en högstadieelev vid en plywoodfabrik. Träindustriarbetareförbundet hävdar att avtalsbrott föreligger. Skall eleven vara kvar, skall han ha lön. En kommun placerade två elever på yrkesintroduktion på ett daghem. Bägge eleverna stormtrivdes. Nu har de emellertid tvingats lämna anställningen sedan det lokala facket ställt detta som alternativ till avtalsenlig praktikantlön. En ung person har anställts på en träindustri i nordvästra Skåne. Arbetsgivaren åläggs att betala avtalsenlig lön, och eleven får lämna sin anställning. Det finns säkert fler exempel. Jag är djupt förtvivlad över att de fina insatser som man hoppades kunna göra genom ungdomspropositionen saboterats på så många ställen ute på arbetsmarknaden. I Mariestads-Tidningen läser jag en rubrik: Facken stjälper ungdomarnas chans. Jag har inte ställt den här frågan för att på något sätt gå emot facket, utan jag har velat att statsrådet Mogård här skulle ge en klar bild av vilka regler de unga skall kunna åberopa när de ställs inför situationen att de måste lämna den arbetsplats som de, kanske efter många månaders arbetslöshet, har kunnat få. Om departementet kunde hårdare klargöra att det här inte är fråga om en anställning där arbetsrättsliga regler gäller, skulle man härigenom kunna förhindra sådana situationer som dem jag tidigare redovisat. Statsrådet Mogård är, precis som jag, medveten om att frågan i ett fall i Västergötland har gått så långt att arbetsgivare — i det fallet en frisör — blivit stämd på skadestånd därför att han har tagit emot en elev i yrkesintroduktion mot vad som av facket uppfattats som gällande regler. Jag beklagar sådana följder — och jag vet att statsrådet Mogård också beklagar dem — men vilka praktiska åtgärder kan den enskilde eleven och skolan i förening vidta för att klara upp denna djupt beklagliga situation?
Herr talman! Det framgår av den av riksdagen godkända propositionen att dessa skolelever skall betraktas som elever, även om yrkesintroduktionen förläggs till arbetsplatser. Däri ligger att de kollektivavtal, lagar och andra föreskrifter som har tillkommit för att reglera förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare inte kan anses omfatta yrkesintroduktionen, som alltså ligger litet vid sidan av det reguljära arbetslivet. Jag kan bara hoppas att vi skall kunna råda bot mot de missuppfattningar som föreligger genom ytterligare information. Jag är tacksam för Ingrid Sundbergs fråga lika väl som för Sten Svenssons interpellation tidigare, eftersom de gett mig möjlighet att ytterligare klarlägga förhållandena. Att det skulle handla om medvetet sabotage kan jag under inga förhållanden föreställa mig. Jag kan inte tänka mig annat än att alla har ett gemensamt intresse av ungdomens framtid.
Herr talman! Det är inte mycket att tillägga. Jag sade också uttryckligen att inte heller jag tror att det är sabotage utan att det helt enkelt råder ett missförstånd när det gäller ungdomarnas funktion inom yrkesintroduktionen på arbetsplatserna. Jag har varit i kontakt med ett par sådana här fall. Det lustiga är att det verkar som om motståndet är mycket större i de fall där det verkligen är fråga om duktiga elever, som gör ett gott arbete. De säger att arbetsgivaren utnyttjar den unge. Ett fall som jag har varit i kontakt med gällde en mycket svårplacerad elev — men arbetet gav honom i alla fall någonting att göra. Där ansåg man att det Nr 92 inte var fråga om ett anställningsförhållande, eftersom eleven praktiskt taget Tisdagen den inte gjorde någonting. Detta är ju en sorglig uppfattning om idén bakom 10 mars 1981 yrkesintroduktionen. Jag är glad att statsrådet Mogård gett så klara direktiv till ledning för skolorna, som ju trots allt är de som har avtalen med Om bibehållande företagen. av manuell betjä Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Tore Claeson har, med hänvisning till en utredning från sjöfartsverket angående fjärrmanövrering av Mälarbron i Södertälje, frågat mig om jag vill medverka till att bron får behålla den manuella betjäningen med hänsyn till de fördelar detta innebär beträffande säkerhet och snabbhet vid broöppningar. Sjöfartsverket sköter förutom Mälarbron även Slussbron. Verkets personal i Södertälje är i dag utspridd på tre olika platser, Mälarbron, Slusstornet och Mälarens lotsplats. Dessa platser är bemannade dygnet runt. En samordning av verksamheten till en plats, Slusstornet, är enligt sjöfartsverkets utredning angelägen. Samordningen innebär ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser. Ett trafikinformationssystem kan nämligen införas för sjöfarten i Mälar-Landsortsområdet utan att personalstyrkan behöver utökas. En förutsättning är dock att Mälarbron kan fjärrmanövreras. Ett försök med TV-övervakning kommer därför att genomföras under ca tre månader. Hittillsvarande erfarenheter av fjärrmanövrering av broar är goda både från väghållarens och sjötrafikens synpunkter. Dessutom finns som nämnts besparingsmöjligheter i en samordnad drift av två eller flera broar. I budgetpropositionen 1980/81:100 har jag föreslagit att vägverket och sjöfartsverket söker genomföra de besparingsåtgärder som kan finnas vid samordnad drift av broar. En fjärrmanövrering av Mälarbron innebär enligt sjöfartsverkets utredning besparingsmöjligheter och bör således enligt min uppfattning genomföras, naturligtvis under förutsättning att försöksverksamheten med TV-övervakning utfaller positivt.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Men jag nödgas faktiskt konstatera, att något riktigt svar på frågan om Ulf Adelsohn vill medverka till att bron får behålla den manuella betjäningen med hänsyn till de fördelar det innebär beträffande säkerhet och snabbhet vid broöppningarna kan jag inte läsa ut av det här svaret. Ulf Adelsohn talar i svaret om andra saker. En gemensam organisation för personalen, som nu finns utspridd på de olika platser som nämnts, är naturligtvis bra. Det kanske bl.a. kan medföra 63 ordentliga dagrum och vettiga personalutrymmen för personalen, vilket man nu i stort sett saknar. Det är naturligtvis viktigt. Ulf Adelsohn säger i svaret: ”Ett trafikinformationssystem kan nämligen” införas för sjöfarten i Mälar-Landsortsområdet utan att personalstyrkan behöver utökas.” Det är dock inte detta som är anledningen till att den personal som berörs är orolig. Personalen befarar att beslutsfattarna är i färd med att minska personalstyrkan. Det är detta som utlöst den oro som kommit till uttryck på olika sätt från personalens sida. Jag vill också i sammanhanget nämna att kanalchefen i en intervju nyligen har medgett att det blir längre öppningstider — och därmed alltså större trafikproblem — och att det förmodligen kommer att behövas fler TV kameror än man förutsett. Därmed är det inte heller så säkert att det kostnadsmässigt blir någon vinst. Men det allra viktigaste i det här sammanhanget och det man absolut bör trycka på — jag tror att också Ulf Adelsohn delar min uppfattning — är att man måste tillmäta säkerhetsaspekterna en väldigt stor betydelse. Just det förhållandet att det finns manuell betjäning på bron har bevisligen bidragit till och undanröjt många olyckstillbud på bron. Det finns också möjligheter, t.ex. när ambulanser skall över bron på väg till Södertälje sjukhus, för bropersonalen vid manuell betjäning att något hålla igen på själva broöppningen för att släppa fram utryckningsfordon. Jag har i dagarna varit i kontakt med personal vid brandkåren som bl.a. svarar för ambulansutryckningar. Jag kan säga att man där är livrädd för att den manuella betjäningen skall försvinna. Det är främst ur säkerhetsoch trafiksynpunkter som man hyser farhågor. En sådan åtgärd kommer utan tvivel att leda till stora problem. Jag skulle därför vilja upprepa frågan om Ulf Adelsohn är beredd att medverka till att behålla den manuella betjäningen med hänsyn till de fördelar den uppenbarligen innebär.
Herr talman! Jag vet inte riktigt hur man kan läsa mitt svar, men jag tycker inte det är så svårt att läsa ut att fjärrmanövrering enligt sjöfartsverkets utredning innebär besparingsmöjligheter och således enligt min uppfattning bör genomföras, naturligtvis under förutsättning att försöksverksamheten med TV-övervakning utfaller positivt. Viskall i tre månader pröva detta system. Blir det inte bra får herr Claeson rätt, och då får vi kanske bibehålla en manuell betjäning. I övrigt vill jag understryka att erfarenheterna av fjärrmanövrering är goda, vilket jag också skrivit i svaret. Det bygger bl.a. på en rapport för rörliga broar vid Strängnäs, där man också har möjlighet till radiokontakt med både fartygen och andra via mikrofoner. Jag tror, om jag skall vara uppriktig, att den teknik vi har kommer att visa sig vara till fyllest. Men visar det sig vid försöksverksamheten att så inte är fallet får vi naturligtvis inta en annan ståndpunkt. Men till dess har jag tagit den här ståndpunkten.
Herr talman! Försöksverksamheten med TV-övervakning med en kamera kommer ju att genomföras medan man fortfarande har kvar manuell betjäning. Följaktligen blir det litet svårt att riktigt klara ut fördelarna och nackdelarna med en fjärrmanövrering. Jag tycker att man i detta sammanhang fortsättningsvis bör lyssna mer på dem som verkligen berörs, på dem som verkligen känner till förhållandena och dagligen upplever de föroch nackdelar som följer med de olika broöppningssystemen. Bortsett ifrån om man med ett antal TV-kameror kan åstadkomma en nöjaktig bevakning i samband med broöppningarna vill jag uttrycka den förhoppningen att man kommer att behålla den manuella betjäningen med hänsyn till de fördelar som denna uppenbarligen erbjuder ur trafiksäkerhetssynpunkt och ur säkerhetssynpunkt när det gäller olyckstillbud och sådant. Om man nu skall satsa pengar — och det är uppenbart att man, om det hela skall fungera, kommer att få satsa mer pengar än man från början räknat med -— är det bättre att göra det på en manuell betjäning, på att behålla duktig personal. Det är bättre än att satsa ytterligare pengar på fjärrmanövrering.

Herr talman! Det är nu snart tre år sedan riksdagen fattade sitt beslut om radions och televisionens verksamhet inför en ny avtalsperiod. I dag skall riksdagen ta ställning till det fjärde verksamhetsåret och även till vad som skall hända därefter. Låt mig först redovisa vad som har hänt innan vi vänder blicken mot framtiden. Den omorganisation som fastställdes år 1978 hade som grundläggande syfte att främja mångfalden i programfrågor. Genom att skilja radion och televisionen från varandra skulle de båda medierna få bättre möjligheter att utvecklas självständigt efter sina egna inneboende förutsättningar. Av särskilt intresse var naturligtvis radioverksamheten. Denna hade på det hela taget glömts bort vid 1966 års riksdagsbehandling. Genom beslutet år 1978 ville regeringen lyfta fram radion ur televisionens skugga. Som förebild tjänade givetvis den då nyetablerade och sjävständiga lokalradion. Beslutet om omorganisation var inte okontroversiellt. Både i riksdagen och inom Sveriges Radio uttrycktes rädsla för förändringen. Nu är omorganisationen i det närmaste slutförd. Jag tror att dåvarande motståndare är beredda att erkänna att förändringen har gett positiva resultat. Jag har hört otaliga berätta om den förändringens och nyskapandets vind som svepte in i radiohusen. Detta förvånar mig inte. Men det som är extra glädjande är att även den skuggande parten, televisionen, tycks ha haft glädje av skilsmässan. Av radiochefens tal vid den senaste bolagsstämman har jag förstått att personalen på ett föredömligt sätt har slutit upp och arbetat för omorganisationen. Sveriges Radios ekonomiska redovisningar visar att omorganisationen inte blivit så kostsam som motståndarna hävdade att den skulle bli. Enligt beräkningarna uppgår kostnaden till 13 milj.kr. Slås denna summa ut över de tre år omorganisationen varade, kan kostnaden beräknas till 3 å 4 4o av omslutningen. Den kostnaden tror jag förändringen har varit värd. Omorganisation och resursförändringar har även varit till glädje för lyssnare och tittare. I det följande skall jag ange något av det som gjorts för publiken under de gångna tre åren. Regionaliseringen av riksprogramproduktionen skall vid reformperiodens slut ha nått så långt att andelen regionalt producerade program uppgår till 40 20. Redan nu har man kommit en bra bit på vägen. Riksradion har ökat sändningstiden i distrikten med 480 timmar. Detta innebär att inemot en fjärdedel av målet för sändningstidsökningen i distrikten uppnåtts. Televisionen har ökat distriktens sändningstid med 92 timmar. Detta innebär att målsättningen realiserats till inemot hälften. Regional-TV-sändningen har startat från Norrköping, och intensiva förberedelser pågår för en start i Växjö om ett år. Lokalradion har tillförts ansenliga reformtillskott, vilket har medgett en konsolidering och betydande förstärkningar. Insatserna för särskilda grupper har avsett olika målgrupper. Televisionen har gjort en kraftig ökning av reprisverksamheten särskilt vad avser den tunga produktionen. Försöket med text-TV har påbörjats under perioden, och försöket pågår alltjämt. Insatserna för språkliga minoriteter har ökat i både lokalradion, riksradion och televisionen. Riksradion har ökat sändningstiden för sådana program med 356 timmar. Ett nytt invandrarspråk — spanska — har tillkommit. Sändningstiden för minoritetsspråk i lokalradion ökade mellan 1978 80 med 325 timmar. I TV har tillkommit ett egenproducerat finskt magasin, som sänds en gång i veckan under högsäsong. De största insatserna med hjälp av medelstillskotten har gjorts för kvalitetshöjningar av skilda slag. Totalt har ca 57 milj.kr. av medelstillskotten använts härför. Detta är särskilt glädjande med tanke på att kvaliteten tidigare satts på undantag, särskilt under radions och televisionens nedgångsåri början av 1970-talet. Det bör beaktas att även de insatser som lokalradion gjort för att förstärka sin verksamhet slår ut i form av kvalitetshöjningar i programutbudet. Både riksradion och televisionen har förbättrat utrikesbevakningen. Radion har tillförts nya korrespondenter i Helsingfors, Oslo och Sydamerika. Televisionen har fått en ny korrespondent i Tokyo och har förstärkt bevakningen i Rom, London och Moskva. Riksradion har upphävt restriktionerna beträffande spelandet av skyddad musik. Tillkomsten av Berwaldhallen under perioden har inneburit väsentligt förbättrade förutsättningar för den levande musiken. Hallen har redan blivit ett begrepp inom musiklivet. De största insatserna för kvalitetsförbättringar har syftat till att öka förutsättningarna för gestaltande produktion och för medverkan av utomstående. Ett uttryck för detta är tillkomsten av TV-ensemblen, för vilken resurstillskott har tillförts Stockholm, Göteborg och Malmö med 6,3 milj.kr. Säsongen 1980/81 sänds två egenproducerade teaterföreställningar varje vecka. De insatser som TV gjort för produktionen i Stockholm har inneburit en ökning av frilansfilmen med 25 96 från 40 till 50 timmar och av utläggningar till fria producenter från 10 till 30 timmar. Det totala frilansintaget har ökat med 30 20 sedan år 1978. Det har alltså hänt en rad positiva saker under de tre åren. Men det har också funnits företeelser som har fördunklat intrycket. Jag vill nämna några. Personalstyrkan inom Sveriges Radio-koncernen har ökat oroväckande. En betydande förstärkning har varit nödvändig för att klara av de stora reforminsatserna. En del av ökningen har sitt ursprung i att man anställt tidigare frilansare till följd av lagen om anställningsskydd. En del förklaras av arbetsskyddslagstiftning. En mindre del har företagen motiverat med att nyanställningar varit nödvändiga till följd av omorganisationen. Det sammantagna intrycket blir ändå att ökningen varit alltför stor. I 1978 års proposition betonade jag vikten av att programbolagen samarbetade med varandra. Jag sade bl.a. att det fanns anledning för riksradion att ha kvar visst samarbete med televisionen men framför allt att starta ett samarbete med lokalradion. En väsentlig utgångspunkt för utvecklingen av riksradion utanför Stockholm borde alltså vara existensen av lokalradion. Lokalradion kunde — menar jag — genom sin uppbyggnad delvis tjäna som riksradions distriktsorganisation. Jag sade också att många av lokalradions program förtjänar spridning utanför det enskilda lokalradioområdet och pekade särskilt på idén om en s.k. programbank för sådana program. Jag framhöll även att om riksradion skulle bygga upp en egen distriktsorganisation för nyhetsbevakningen, skulle kostnaderna bli mycket stora i förhållande till sändningstiden. Därför tyckte jag att riksradion i många delar av landet borde söka samarbete med lokalradion. Samarbetet borde inte bara omfatta nyheter utan även sportbevakning. Jag sade vidare att samarbetet kunde innebära problem och att det inte fanns anledning att driva fram snabba beslut i dessa frågor. Och i det avseendet har jag nog blivit besannad. Jag skall inte sticka under stol med att många av radions belackare har informerat om hur obetydligt samarbetet har blivit. Problemet har inte bara varit att det funnits en bristande beredskap att samarbeta. På sina håll har man rent av motarbetat varandra. Viss kritik har väl varit överdriven, men jag har ändå funnit anledning att i olika sammanhang påminna om vad jag sade 1978. Jag har också efterlyst redovisning av hur samarbetsplanerna ser ut. En ljusning tyckte jag mig märka i förra årets anslagsframställning. Där angav bl.a. riksradion att man under budgetåret 1980/81 hade ambitionen och möjligheten att tillsammans med övriga programbolag ingående diskutera samarbete. Där angavs också att samarbetet med lokalradion var det som tedde sig intressantast, att man hade startat ett utredningsarbete och att resultatet av detta skulle redovisas i nästa års anslagsframställning. Jag vet att detta arbete har startat och hoppas att vi skall få se ett intressant resultat i anslagsframställningen. Ett tredje problem — det allvarligaste — var den kostnadsutveckling som Sveriges Radio har räknat med i sina senaste anslagsframställningar och de höjningar av TV-avgifterna som skulle ha blivit följden av en sådan utveckling. Det var bl.a. mot denna bakgrund som jag i höstas tillsatte en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet, vilken ingående och tämligen förutsättningslöst har diskuterat radiooch TV-verksamhetens framtida utformning och inriktning. Resultatet av detta arbete redovisades i årets budgetproposition. Det innebär några viktiga förändringar, i huvudsak i för verksamheten fördelaktig riktning: De reformambitioner som riksdagen har angett i beslut år 1975 och 1978 står kvar. Regeringen accepterar i stort sett Sveriges Radios kostnadsberäkningar. Men förverkligandet av reformerna läggs ut över en period som är tre år längre än vad som tidigare var tänkt. Sveriges Radio får även framöver en automatisk kostnadskompensation. Konsumentprisindex har visat sig ge en betydande överkompensation. Därför går vi över till en ny index, dens.k. pensionärsindexen. Men syftet är att ge Sveriges Radio full kompensation för framtida kostnadsökningar. Investeringsnivån höjs kraftigt för att möjliggöra en bättre balans mellan investering och drift. Höjningen bör också ge utrymme för ökade satsningar på sådana investeringar som syftar till att åstadkomma en rationalisering av verksamheten. För att i framtiden ge bättre och friare avvägningsmöjligheter mellan investeringar och drift slås de två anslagsposterna ihop till en. Sveriges Radio får liksom andra institutioner och myndigheter ett krav på sig att rationalisera verksamheten. Inledningsvis skall detta krav motsvara en årlig anslagsminskning med 2 76, men med tanke bl.a. på Sveriges Radios goda planeringsförutsättningar bör kravet kunna ställas högre under kommande år. Jag tror att det är viktigt att man inom hela företaget gör klart för sig att man om regeringens förslag går igenom kommer att få extremt goda planeringsförutsättningar. Jag vill gärna ange dessa förutsättningar. Sveriges Radio har alltså en given ambitionsnivå att förverkliga, en given tidsperiod att hålla sig till, givna och värdesäkrade resurser samt ingen tvingande fördelning mellan investeringar och drift. Om man härtill lägger att ambitionsnivån innebär expansion, att företaget är stort samt att man har en naturlig personalavgång, torde det finnas många företag — statliga såväl som privata — som med avund ser på förutsättningarna. Om dessa förutsättningar för moderbolaget fortplantas inom företaget, bör även programbolagen ha möjlighet att planera sin verksamhet på ett rationellare sätt. I ett läge då de enskilda programbolagen känner sina egna förutsättningar bättre än nu, är det troligt att man klarare ser fördelarna i ett samarbete med Nr 93 övriga programbolag. Onsdagen den Det förhållandet att Sveriges Radio fram t.o.m. 1988/89 har en given 11 mars 1981 ekonomisk ram och en given reformambition att hålla sig till innebär inte att. företaget och dess programbolag är låsta. Tvärtom bör man i sin planeringha — Medelsanvisningen stor frihet att välja mellan olika framkomstvägar. Enligt min mening bör man = till radio och teleäven ha möjlighet att efter regeringens och riksdagens hörande göra omprioriteringar. Televerket meddelade i förra årets anslagsframställning att Sverige kan räkna med en tilldelning, som innebär att bandet 100-108 MHz blir tillgängligt för radioverksamhet. Detta ger utrymme för två nya radiokanaler, som båda medger rikssändning men också nedbrytning till länsoch kommunnivå. Jag förstår att denna möjlighet utgör en lockelse och sätter fantasin i rörelse hos intressenter från riksradio, lokalradio och närradio. Men en utbyggnad blir dyr. Investeringskostnaden för en kanal uppskattas till drygt 130 milj.kr., och driftkostnaderna som skulle följa med ett utnyttjande blir med säkerhet mycket stora. I det ekonomiska läge vi har att utgå från finns det inget utrymme för en sådan expansion. Om Sveriges Radio inte finner anledning att föreslå omprioriteringar, bör expansionen vänta till nästa reformperiod. Och i det beredningsarbete som kommer att föregå denna period får man ta ställning till hur utbyggnaden skall ske och hur utrymmet skall utnyttjas. Televerket bör emellertid redan nu få i uppdrag att reservera hela utrymmet för radions behov. Båda kanalerna bör dessutom kunna medge alternativa utnyttjandemöjligheter. Man skall alltså kunna sända på riks-, länseller kommunnivå. Jag vill också betona att ett nej inte behöver innebära ett ”idiotstopp”. Om det någonstans i landet finns sådan trängsel i etern att det är motiverat att utnyttja det nya bandet, bör detta vara möjligt. Jag vill också passa på tillfället att informera om att regeringen inom kort i tilläggsbudget III kommer att föreslå att medel anslås, så att en ny mellanvågssändare skall kunna byggas upp på Skånes ostkust. Härigenom skapas en möjlighet för lyssnare i näraliggande delar av Europa att ta in utlandsprogrammets sändningar. Sändaren bör också under vissa delar av dygnet kunna användas för riksprogramsändningar, så att dessa sändningar kan nås av lyssnarkategorier som befinner sig utom FM:s räckvidd. Detta gäller bl.a. svenskar ombord på båtar i yrkestrafik eller på fritidsbåtar, svenskar som är bosatta i eller reser i närbelägna delar av Europa samt nordiska lyssnare. Jag vill slutligen ta upp frågan om radiooch TV-verksamhetens finansiering. Det nuvarande systemet innebär att avgiftsmedel inte kommer verksamheten till godo i avsedd omfattning. För det första är kostnaden för uppbördsadministration alltför hög. En jämförelse med övriga nordiska länder visar att kostnaden per licens är mer än dubbelt så hög i Sverige. För det andra har undersökningar visat att skolket från TV-avgiftsbetalning är otillständigt högt. Ca 10 96 av hushållen beräknas skolka från avgift, vilket medför en årlig intäktsförlust för radiooch TV-verksamheten om ca 150 milj.kr. Jag har i årets budgetproposition förklarat att alla berörda bör göra ansträngningar för att komma till rätta med de problemen. Detta innebär bl.a. att 1. kostnaden för uppbörden bör reduceras avsevärt, 2. kontroll av TV-innehav bör skärpas, 3. allmänheten bör informeras om avgiftsskyldighet och konsekvenserna av skolket, och 4. skärpta sanktioner bör införas för dem som ertappas med skolk. Under hösten och våren har televerket, televisionen och riksradion gjort en bred informationssatsning, kombinerad med s.k. pejling. Som ni säkert har noterat har denna verksamhet hittills varit mycket framgångsrik. Detta är givetvis glädjande, och jag hoppas att framtida satsningar skulle bli lika helhjärtade och framgångsrika. Det är viktigt att Sveriges Radio och televerket utnyttjar den finansieringsväg som regering och riksdag har anvisat för radiooch TV-verksamheten.

Herr talman! Jag skall anföra några synpunkter kring radiooch TV-frågorna, närmast i anknytning till vårt särskilda yttrande till det betänkande som nu diskuteras. Den reservation som vi har beträffande nya sändarnät kommer Kerstin Andersson i Kumla senare att kommentera. Låt mig först säga att massmedierna påverkar i mycket hög grad människornas livsmönster. De flesta av oss ägnar flera timmar varje dag åt att läsa tidningar, se på TV, lyssna till radio. Vi får vår mesta information och nyhetsförmedling den vägen. Där läggs grunden för en stor del av våra samtalsämnen. Viktiga kulturupplevelser ges via massmedierna. Våra tankar och värderingar påverkas. Det är därför utomordentligt viktigt att ägna uppmärksamhet, ja, kritisk uppmärksamhet, åt massmediernas sätt att fungera. Mycket tyder också på att massmedierna kommer att spela en ännu mera framträdande roll i människors liv i framtiden. Särskilt gäller det de s.k. etermedierna, radio och TV. Här finns också anledning att fundera över vad videogrammen, som nu börjar ersätta den vanliga TV-bilden, kommer att betyda under de närmaste åren. Allt detta är naturligtvis centrala politiska frågor. Att skydda yttrandefriheten är en politisk fråga, likaså informationsfriheten. Att skapa förutsättningar för ett decentraliserat kulturliv, att upprätthålla mångfalden i pressen är frågor som vi måste ta ett politiskt ansvar för. Samhället har också satt upp som ett av de centrala kulturpolitiska målen att motverka kommersialismens negativa verkningar. Och vi ser att på massmediaområdet är de kommersiella krafterna mycket påträngande. Samhällets massmediapolitik måste därför på ett effektivt sätt ta spjärn mot dessa krafter. Nr 93 Tekniken erbjuder allt fler varianter inom massmediaområdet. Med hjälp Onsdagen den av satelliter vill man erbjuda konsumenterna ett större antal TV och 11 mars 1981 radiokanaler att välja mellan. Eftersom ingen enskild kan ta del av flera sändningar samtidigt, erbjuds videomaskiner som gör det möjligt att banda program och därmed utnyttja TV-ledig tid för att titta på redan sända program. På det sättet kan man öka TV-tittandet. Men videoapparaten kan också fyllas med färdiginspelade kassetter från uthyrningsfirmor. Vad den marknaden har att erbjuda gav TV:s Studio S program nyligen skrämmande exempel på. Kulturminister Jan-Erik Wikström gav i det programmet intryck av att ha blivit tagen på sängen. Även videogramutredningens ordförande uppvisade en förvånad min. Ändå var de videofilmer som då visades uppe till debatt här i kammaren för ett år sedan. Vi hävdade då från socialdemokratiskt håll att regeringen borde vidta åtgärder mot det ökade våldsutbudet på videomarknaden. Men våra krav avvisades. Om regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten hade lyssnat då, kunde de ha byggt upp en bättre beredskap mot den utveckling som vi nu kan se kommer. I vår motion om kultur för barn och ungdom i år för vi fram förslag om att Sveriges Radios programbank skall ställas till förfogande för video; detta för att erbjuda ett positivt alternativ. Tyvärr blev det i utskottsbehandlingen inte möjligt att få upp den frågan i det betänkande som nu behandlas i kammaren. Vi får alltså anledning att återkomma i denna fråga senare. Men jag vill gärna i denna debatt betona att det är angeläget att man inom Sveriges Radio vidtar åtgärder som gör det möjligt att på videokassetter förmedla det bra programutbud som man där har tillgång till. Sveriges Radio påtvingades en s.k. reform 1978. Det var då folkpartiets vallöften om att bryta monopolet skulle förverkligas. Moderaternas trängtan efter att komma åt Sveriges Radio skulle infrias. Företaget skulle till varje pris klyvas— på längden eller på tvären. Centerpartiet orkade då inte stå emot när yxan började gå. Så fick vi en organisation för Sveriges Radio med fyra bolag, sammanhållna av ett femte — ett moderbolag. Det var en kompromiss, förklarade moderaternas mediaexpert, Anders Björck, häromdagen. Moderbolaget bör bort, förklarade han. Och med den framgång för sina krav som moderaterna brukar ha i den nuvarande regeringen finns det anledning att hysa farhågor för att moderbolaget kommer att avskaffas eller i varje fall allvarligt försvagas. Därmed skulle öppnas en möjlighet för regeringen att styra fördelningen av medel till de olika dotterbolagen. Detta skulle på ett allvarligt sätt försvaga de olika programbolagens integritet. Jag vill kraftigt varna för en sådan utveckling. Enligt min mening bör i stället moderbolagets ställning stärkas. Jag skulle gärna vilja få en deklaration från Jan-Erik Wikström på den punkten. Hur ser Jan-Erik Wikström på denna fråga? En diskussion härom pågår, och moderaterna ställer nu offentligt kravet på att moderbolaget skall tonas ner och på sikt avskaffas. 13 1978 års radioreform skulle ge programbolaget möjlighet till förstärkning av programverksamheten i flera avseenden. Kvaliteten skulle öka, invandrarprogrammen skulle bli fler, kulturutbudet skulle förbättras och frilansmedverkan skulle öka. En relativt snabb utbyggnad av distrikten utlovades, och regionala nyhetssändningar skulle komma till stånd i alla distrikt. Men när man lyssande till Jan-Erik Wikström här nyss fick man ju intrycket — till en början i varje fall — att i stort sett hela reformprogrammet var genomfört; det var ju väldigt mycket som redan var gjort. Också jag är medveten om att åtskilligt är gjort, men vi skall inte skapa ett intryck av att reformen är genomförd i dessa hänseenden. Istället är det ju så att de stolta planerna nu börjar revideras, inte på så sätt att målen stryps, utan så att genomförandet förskjuts i tiden. Pengarna räcker inte därför att kostnaderna stiger för snabbt. Reformerna skulle genomföras under avtalsperioden, dvs. senast 1985 89. Jan-Erik Wikström talar ändå om att Sveriges Radio har extremt goda planeringsförutsättningar. Men det här innebär ändå en drastisk förändring av planeringsförutsättningarna, och man kan ifrågasätta om de nya förutsättningarna kommer att hålla. Under denna relativt långa period kommer mycket att hända på massmediaområdet. Jan-Erik Wikström gick inte in på det, men vi vet att han är en ivrig förespråkare för att ganska drastiskt förändra massmedias förutsättningar att verka i det här landet genom att bl.a. etablera satellit för utsändning av hela det nordiska programutbudet. I ett sådant läge är de planeringsförutsättningar som Jan-Erik Wikström tecknade inte mycket värda. Sveriges Radio åläggs nu att genomföra besparingar — eller rationaliseringar, som det heter — med 2 96 för nästa år, och regeringen hotar med hårdare rationaliseringar under därpå följande år. Detta är också litet oroväckande. Det är naturligtvis ytterst ett hot mot de stolta reformplanerna. Jag undrar om inte Jan-Erik Wikström i sina bättre stunder frågar sig om det var så klokt att tvinga på Sveriges Radio en omorganisation som i sig kostade betydande belopp. Man försökte förringa de ekonomiska konsekvenserna, men det är ändå värdefulla pengar som har gått till att genomföra själva omorganisationen. Denna har också förorsakat mycket organisatoriskt arbete — ett arbete som i stället skulle ha kunnat ägnas åt programverksamheten. Detta är omvittnat både här i kammaren och när man talar med Sveriges Radios företrädare, framför allt kanske ute i distrikten. Nu har jag noterat att det i folkpartiets mediaprogram talas om att TV:s två kanaler skall drivas av två från varandra oberoende bolag. Det tyder på att i varje fall folkpartiet inte har slagit sig till ro när det gäller att klyva, utan att klyvningen skall drivas ytterligare. Man frågar sig: Vad kommer det att kosta, och vad kommer det att betyda i fråga om distriktsindelningen av televisionen? Det vore intressant att få litet kommentarer kring detta. Nu har man alltså drivit igenom en delning men pläderar ivrigt för ett samarbete, framför allt mellan lokalradion och riksradion. Det tyder på att man insett att det inte till alla delar var så bra att sära ut verksamheterna på det sätt som man gjorde i 1978 års reform. Nr 93 Jag vill också något kommentera moderaternas propå om reklamfinansie Onsdagen den ring. Inom moderata samlingspartiet ser man nu när de ekonomiska 11 mars 1981 svårigheterna inom Sveriges Radio ökar en ny chans att köra fram krav på reklamfinansiering av programverksamheten. Den motion som moderaterna väckt till årets riksmöte i denna fråga är ytterst oroande. Propagandan för reklamfinansiering av radiooch TV-programmen är direkt hämtad från Annonsörföreningens utvecklingsinstitut för mediafrågor. Motionärerna brinner av iver att få släppa loss de kommersiella krafterna i etermedia. Det är glädjande att moderaterna vid utskottsbehandlingen blivit ensamma bakom kravet om reklamfinansiering. Jag hoppas verkligen att centern och folkpartiet orkar hålla moderaterna stången i denna fråga. Om jag välvilligt skall tolka vad herr Wikström sade i slutet av sitt anförande tar han avstånd från moderaternas alternativa finansiering. Jag vore glad om herr Wikström ville förtydliga sig på den punkten. Personligen vill jag säga att programverksamheten ju inte blir billigare genom reklamfinansiering. Kostnaderna blir desamma, även om betalningssättet förändras. Det är i sista hand konsumenterna som får dra lasset. Vi har tillräckligt med reklam i samhället. Det är angeläget att hålla ett medium fritt från påverkan av reklam. Det är väl ingen som inbillar sig att reklamfinansiering av radiooch TV-verkamheten inte skulle komma att påverka programmen. Även tidningsutgivningen skulle naturligtvis påverkas i negativ riktning. Men som vi kunde höra av moderaternas mediaexpert härom kvällen är det ingen skada skedd om ytterligare ett antal tidningar läggs ned. Den mångfald man pläderar för inom etermedia är man inte beredd att värna när det gäller dagspressen. 11978 års proposition om radio och TV hette det ungefär så här: Det finns ingen anledning att öka det totala TV-tittandet. Jag tycker att det är angeläget att påminna om den deklarationen. TV är ett förträffligt medium, men det finns anledning att varna för ett alltför flitigt bruk av det. Överdoser kan nog vara skadliga också på detta område. Vi behöver därför satsa mer på kvalitet än på kvantitet. Det är viktigare att förbättra innehållet i de två kanaler vi har i TV än att satsa på en utbyggnad för ytterligare kanaler och ytterligare sändningstimmar.

Herr talman! Jag är tacksam för att Georg Anderssons fridfulla anförande kan ge anledning till ytterligare några kommentarer från min sida. Jag trodde ett ögonblick att Georg Andersson hade tagit fel manuskript och talade om det ämne som vi får anledning att återkomma till när regeringens proposition om begränsningar av videovåldet så småningom når kammaren. Det var inte mycket i det som Georg Andersson sade som berörde dagens överläggningsämne, och det är klart att det är litet svårt när utskottet är enigt på praktiskt taget alla punkter och när jag dessutom i mitt inledningsanförande lade fram ett förödande material, som visar vad omorganisationen faktiskt har åstadkommit. Inte på någon punkt kunde Georg Andersson 15 bestrida den faktiska redovisning som jag där gav. Jag har varit angelägen att få ge denna redovisning, eftersom Sveriges Radio är en ofta förtalad organisation. Jag tycker att sanningen skall fram, även om den för en gångs skull är behaglig för Sveriges Radio. Georg Andersson hade läst något debattinlägg från Anders Björck, där han ville avskaffa moderbolaget. Ja, var och en har väl rätt att göra debattinlägg — jag ser att Georg Andersson också skriver flitigt i pressen. Jag tar inte allt som Anders Björck eller Georg Andersson skriver på allvar. Jag håller mig till den fasta grund som regering och riksdag har anvisat. Det vore mig fjärran att förmena Anders Björck rätten att plädera för ett avskaffande av moderbolaget eller att förmena Georg Andersson rätten att fäkta mot förverkligandet av planerna på en nordisk TV-satellit. Jag har sett att en arbetsgrupp i folkpartiet har lagt fram ett förslag om att de två TV-kanalerna skulle delas upp på två separata bolag. Det är ett förslag som skall ut på remiss i folkpartiets organisation och som så småningom skall passera partistyrelse och landsmöte. Sedan får vi se vad det leder till. Jag för min del har inte anslutit mig till den tanken, men i vårt parti har vi möjlighet att ganska fritt debattera frågor av det här slaget utan att för den skull behöva hålla rättegång med varandra. Georg Andersson frågade om jag tar avstånd från den finansieringsväg som moderaterna har anvisat. Ja, den som haver öron till att höra, han höre. Det är precis vad jag sade i mitt anförande tidigare i dag, och det är vad jag har sagt så många gånger förut. Men, Georg Andersson, om det finns någon ytterligare oklarhet på den punkten, så försäkrar jag att jag också i det avseendet står fast vid den ståndpunkt som regering och riksdag tidigare anslutit sig till.

Herr talman! Så fridsam som Jan-Erik Wikström var i sitt inledningsanförande fanns det inte anledning för mig att blåsa i stridsbasuner i mitt inlägg. Jag hade valt rätt ämne. Mediefrågorna går in i varandra. Det som kommer ut från TV-apparaten — vare sig det kommer via de vanliga kanalerna eller via videokassetter eller via satelliter kan inte ses som isolerade företeelser i en sådan här debatt. Sanningen om Sveriges Radio är behaglig, säger Jan-Erik Wikström. Jag är inte den som vill förtala Sveriges Radio, men jag vet att många andra vill göra det. Många motionärer uttrycker bl.a. oro när det gäller Sveriges Radio, och i flera motioner vill man att Sveriges Radio skall klämmas åt ganska drastiskt. Också Jan-Erik Wikström är en av dem som talar om att Sveriges Radio skall förändras och rationaliseras, att Sveriges Radio skall banta ned sin personalstyrka etc. Det kanske kan finnas skäl att göra det. Men samtidigt måste man konstatera att Sveriges Radios nuvarande organisation är ett påhitt av Jan-Erik Wikström. De nackdelar som organisationen har fört med sig måste också Jan-Erik Wikström ikläda sig ansvar för. Han kan inte bara jubla över de goda insatser som Sveriges Radio lojalt har gjort för att göra det bästa möjliga av den omorganisation som Jag har citerat Anders Björck, som ju fick ett långt inslag i TV Onsdagen den häromkvällen, där han redogjorde för sin syn på mediefrågor. Han 11 mars 1981 presenterades — som vanligt — som moderaternas medieexpert. Om han = talade på moderaternas vägnar — dvs. för det största partiet i regeringen så Medelsanvisn ingen är det ganska intressant att ta upp det i diskussionen här med företrädaren för = tjl] radio och teledet minsta partiet i regeringen. Det förvånar litet grand att folkpartiet lägger fram förslag till ett medieprogram, om vilket Jan-Erik Wikström som ansvarig för mediefrågor säger: Jag har sett att det finns en arbetsgrupp i folkpartiet som föreslagit en drastisk förändring av Sveriges Radios organisation. Jag trodde faktiskt att det fanns en bättre samordning i det lilla folkpartiet. Jag vet att det ibland är litet illa ställt med samordningen inom regeringen, men att man inte håller ihop och diskuterar sig samman inom ett av regeringspartierna förvånar mig.
Herr talman! Jag känner ett behov av att försvara Sveriges Radio. Georg Andersson säger att allt som kommer från TV-apparaten är TV. Men det är ett ganska lömskt attentat. Man försöker få folk att tro att Sveriges Radio AB på något sätt skulle vara ansvarigt för det väldigt trista videovåldsutbud som vi på andra vägar försöker att komma ifrån. Jag tycker att anständigheten kräver att man ändå bidrar till att få folk att förstå för vilken verksamhet Sveriges Radio AB är ansvarigt och för vilken verksamhet medborgarna själva får ta huvudansvaret. I mitt tal försökte jag att redovisa alla de fördelar som omorganisationen hade, och jag redovisade också tre ganska bestämda problem som jag har iakttagit. Jag tycker att det är så man skall göra — man skall ge en nyanserad och faktaspäckad information om detta. Det finns ingen anledning att dölja något. Och jag upprepar att Georg Andersson inte på någon punkt bestridit vad jag har sagt. Såvitt jag förstår överensstämmer det med vad Sveriges Radio har redovisat i dessa avseenden. Nej, jag har inte deltagit i den arbetsgrupp inom folkpartiet som har utarbetat det program som Georg Andersson nämnde. Jag har just fått det i min hand och börjat läsa det. Det är inte så i vårt parti att vi samordnar alla ståndpunkter i förväg, innan vi skickar ut dem till debatt inom partiet, utan vi tycker att det är bra att det får förekomma en fri debatt. Det är en ganska viktig liberal princip att det är kvaliteten i argumenten som skall väga tyngst, inte kvantiteten i sammanhanget. Därmed har jag också svarat på Georg Anderssons litet lömska formulering om att moderaterna är största partiet i regeringen och att det därför är så intressant vad de säger. Också i denna regering, precis som i andra sammanhang, får man finna sig i att det inte alltid är de kvantitativa synpunkterna som är de som till sist avgör, utan att det är kvaliteten i argumentationen. Det gäller i regeringen, det gäller i de olika partierna och det gäller även i debatter i den svenska riksdagen.
Herr talman! Det var intressant att notera den kvalitetsbedömning av moderaternas argument i regeringen som Jan-Erik Wikström här gjorde sig till tolk för. Sedan vill jag klart säga att Sveriges Radio inte är ansvarig för allt vad som visas via TV-apparaterna med hjälp av den nya teknik som nu finns. Men man kan inte blunda för att tittaren kan uppleva det som kommer ur en och samma apparat utifrån samma utgångspunkt. Därför är det ändå intressant, när vi diskuterar Sveriges Radio, att också diskutera massmediefrågorna i ett litet vidare sammanhang -— i varje fall att diskutera det som förmedlas via samma apparater. Jan-Erik Wikström gör stor affär av att jag inte har gått in på hans statistiska uppräkning. Det var ju en lång rad av siffror som han hade att redovisa. Jan-Erik Wikström har inte heller bestridit mitt påstående att omorganisationen i sig har medfört merkostnader och merarbete. Det är det som jag har tagit fasta på och i den här situationen velat framhålla. Den omorganisation som genomfördes var kanske ändå inte så lyckosam. När det gäller reformprogrammet om ökad kvalitet, om ökade inslag av invandrarprogram och sådant har vi hela tiden varit eniga. Det finns ingen anledning för mig att stiga upp och polemisera i de frågorna.
Herr talman! Då är vi alltså överens. Vi är överens om de kvalitetsförbättringar som har ägt rum i Sveriges Radio de senaste åren. Vi skiljer oss bara på en punkt: Jag tycker att de ganska små kostnader som omorganisationen medförde var värda att ta för att uppnå dessa kvalitetsförbättringar. Georg Andersson delar inte den uppfattningen.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande såvitt gäller medelsanvisningen till radio och television präglas av stor enighet. Utskottet anvisar de medel som har begärts i propositionen. Utskottet anser det självklart att radiooch TV-verksamheten liksom andra verksamheter i samhället bör omfattas av ett rationaliseringskrav. Det innebär att utskottet godkänner vad föredragande statsrådet har anfört om att rationaliseringskravet för nästa budgetår bör vara 2 Jo men att kraven kan ställas hårdare för därefter kommande år. Kostnadsutvecklingen för Sveriges Radio-koncernen är alarmerande. I runt tal kostar verksamheten en och en halv miljard kronor per år. TV-licensen behöver på nytt höjas. Finns det då något man kan göra? Vi har från moderat håll väckt en motion till årets riksdag, och jag vill redogöra i korthet för tankegångarna i den motionen. Vi säger att massmediesamhället inte kan ha ett en gång för alla givet utseende. Man måste söka sig nya vägar. Det nuvarande monopolet motverkar ett fritt utbyte av åsikter, värderingar och kunskaper. Åsiktsoch yttrandefriheten förutsätter respekt för tryckfrihetens principer inom alla media. Ett radiooch TV-monopol står inte i samklang med dessa principer. Kostnadsutvecklingen inom radiokoncernen inger som sagt bekymmer. Nr 93 Det finns utan tvivel en gräns för den licensavgift som kan tas ut. Och att Onsdagen den ytterligare belasta statens budget är inte möjligt i nuvarande ekonomiska 11 mars 1981 läge. En reklamfinansierad radiooch TV-verksamhet skulle vara en väg ut ur detta dilemma. Vi föreslår i vår motion reklam i TV enligt följande Medelsanvisningen modell: till radio och tele Reklam tillåts bara i block med högst fem minuter per sändningstimvision, m.m. Reklamblocken får inte bryta pågående program utan placeras mellan dessa. Reklamblockens placering bör framgå av programannonseringen. För att förhindra att annonsörerna ges möjlighet att påverka programmen skall reklamen skötas av ett helt fristående företag. Hur mycket pengar skulle man då kunna få in genom TV-reklam enligt denna modell? Man kan beräkna på olika sätt. Vi har redovisat fyra olika beräkningssätt, som skulle ge inkomster på mellan 445 och 742 milj.kr. per år. Runt 500 milj.kr. per år skulle därför vara en realistisk siffra. En summa av den storleken, som motsvarar en tredjedel av radiokoncernens kostnader, skulle innebära att man skulle kunna både låta licensavgiften ligga kvar på nuvarande nivå samt tillföra radio och TV medel för att höja kvaliteten på programmen. Finns det då ett kompakt motstånd mot reklam i TV? Ja, här i riksdagen tycks det i varje fall vara så, eftersom vi moderater är de enda i utskottet som har velat bifalla vad jag här har anfört skulle ges regeringen till känna. Något omedelbart införande av TV-reklam har vi ingalunda krävt. Riksdagen skulle alltså i denna fråga ha en annan och mer restriktiv uppfattning än svenska folket i gemen. Upprepade intervjuundersökningar visar nämligen att år 1979 var 66 90 av svenska folket för reklam-TV, och det var en ökning med 6 70 jämfört med två år tidigare. Och om reklam-TV skulle leda till billigare TV-licens eller till längre och bättre program var drygt 80 96 positiva till sådan reklam. Men alltså: även utan påvisade fördelar var två tredjedelar av de tillfrågade för reklam i TV. Vad säger då utskottet som svar på vår motion? Jo, utskottet hänvisar till ett tidigare utlåtande från 1975. Frågan aktualiserades den gången av en proposition, som byggde på den s.k. reklamutredningen. Utskottets och riksdagens majoritet avvisade kommersiell reklam mot vederlag i televisionsoch ljudradioprogram. Trots att det har gått sex år sedan sist har utskottet inte velat ge sig in på en diskussion av frågan utan bara hänvisat till de skäl som anfördes 1975. Ett av skälen till att utskottet avvisade reklam i media var att TV-reklamen skulle försämra pressens ekonomiska situation. Det är sant att inställningen från pressens sida domineras av rädsla för konkurrens från TV-reklamen. Självfallet vill vi alla ha en stark och fri press med en mångfald av röster, även om vi inte precis behöver permanenta dagens situation. Men ett förbud mot TV-reklam behöver inte vara det enda sättet att skydda pressen. Man kan se över samhällets presspolitik, syna annonsskatten. Inkomster från TV-reklam 13 kan också motivera ett ökat presstöd. Det finns också erfarenheter från andra länder att jämföra med, t.ex. Finland, där man ju har reklam-TV. År 1974 hade den finska dagspressen 67 20 av reklammarknaden, medan motsvarande siffra för Sverige var 50 96. Pressen i Finland hade alltså en större andel av reklammarknaden. Annat material från Finland visar att det inte är i första hand dagspressen som drabbas av konkurrens. Reklamutredningen trodde för sin del att nedgången skulle bli störst för utomhusreklam och filmreklam. Utskottet anförde 1975 också att det enligt utredningen är svårt att skydda programmen från negativ påverkan. Man menar då i första hand från annonsörerna. De farhågorna tror vi är betydligt överdrivna när det gäller den modell som vi har skisserat med ett reklambolag helt fristående från programbolagen. Det tredje skälet för att säga nej är enligt utskottet de negativa effekterna från konsumentpolitisk synpunkt. Återigen denna överdrivna rädsla! Man kan omgärda TV-reklamen med bestämda regler, och det har vi självfallet förutsatt att man skall göra. Så sker också i de flesta länder som tillåter TV-reklam. Det är i de flesta länder t.ex. förbjudet att göra reklam för alkohol och tobak, i Schweiz och Storbritannien också för mediciner. I några länder inbegriper man religion och politik. Liksom man reglerar verkamheten för Sveriges Radio och programbolagen är det alltså möjligt att också träffa avtal om verksamheten för fristående bolag som sysslar med TV-reklam. Nog borde man i större utsträckning låta tittarna avgöra vad de vill se och tilltro dem förmåga att välja och vraka. Jag vill också påminna om att utskottet inte var enigt när frågan behandlades 1975. Det fanns dels en reservation från de moderata ledamöterna, dels ett särskilt yttrande från folkpartiets representant, fru Frenckel. Hon anförde bl.a. att det i dåvarande läge, främst med hänsyn till pressens situation, inte fanns tillräckliga skäl att tillåta reklam i radio och TV. Men det kan senare uppstå situationer som gör det motiverat att på nytt pröva frågan, sade hon. Hon ansåg därför att det kunde finnas skäl för riksdagen att vid en senare tidpunkt ta frågan under omprövning. Frågan är i dag uppe på nytt, men den här gången är det bara vi moderater i utskottet som har markerat något avsteg från majoritetens uppfattning. Med det anförda har jag, herr talman, helt kortfattat redogjort för vår motion och de skäl som kan anföras för ett införande av TV-reklam i syfte att bespara tittarna ständigt högre licensavgifter samt tillföra radiokoncernen betydande inkomster.

Herr talman! Sveriges Radio har ett gott förflutet. Friheten från direkt politisk styrning och oberoendet av mäktiga finansoch kapitalintressen har gett radio och television i detta land möjligheter till oumbärliga insatser för kultur och för en fristående, objektiv samhällsinformation. Med det menar jag inte en jämn, självcensurerad slätstrukenhet, utan utrymme för fantasi och djärvhet i valet av ämnen och företeelser att skärskåda och möjligheter Nr 93 att renodla en mångfald olika metoder och infallsvinklar vid undersökningen Onsdagen den av samhällsföreteelser och skeenden. 11 mars 1981 Detta är ingen glorifiering av gångna års totala programverksamhet. Givetvis har det i praktiken förekommit undantag från regeln — många och Jag säger inte detta heller för att starta en diskussion om hur våra vision, m.m. etermedia har förvaltat sitt viktiga pund, utan för att peka på värdet i att ha en stark och fristående samhällsförankrad radio och television. För det är just mot bakgrund av allt annat utbud i vårt samhälle — kommersiell och utarmad masskultur, ytlig politisk propaganda, reklam och falsk information — som detta värde framträder som omistligt. Vi har en klar borgerlig dominans eller hegemoni när det gäller opinionsbildning och attitydpåverkan. Till den hör inte bara övervikten av dagstidningar som har anknytning till borgerliga politiska partier utan också det som förmedlas av veckopress, av annonskampanjer och trycksaker från numerärt svaga men ekonomiskt desto starkare och mäktigare grupper som Svenska arbetsgivareföreningen och Industriförbundet. Och dit hör all den förflackande och fördummande idealbildning som vissa delar av reklam och marknadsföring sysslar med, t.ex. tonårsmässor. Här anser vi inom vpk att det är en given uppgift för radio och television att mot allt detta andra utbud träda in för kvalitet och mångfald både i förmedling av kultur, upplevelser och underhållning och i fråga om samhällsinformationen. Det är i dessa media som vi skulle kunna ha tid och utrymme för de viktiga debatter som oftast drunknar i det dagspolitiska käbblande som de flesta av oss politiker annars sysslar med. Det är här som frågorna från de många människorna och från de resurssvaga grupperna kan fångas upp. Det är här som politikerföraktet skulle kunna vändas till en dialog med förutsättningar att skapa trovärdighet och fördjupa demokratin. Givetvis skulle det främja den sak jag nu talar för om vpk slapp stå ensamt i den här debatten. Men en läsning av utskottets betänkanden i fjol och i år är tyvärr nedslående, och ännu mer nedslående är det att läsa protokollet från den debatt som fördes i kammaren om radio och television för nästan på dagen ett år sedan, den 13 mars 1980. Jag utgår ifrån att de erfarenheter jag personligen har av tio års arbete inom först Sveriges Radio och senare lokalradion i stort sett är representativa för journalister och programproducenter inom koncernen och med tanke på den starka integreringen kanske också för alla andra som jobbat med program — det finns fler medarbetare i denna kammare som har samma erfarenheter från arbete inom koncernen. En mycket väsentlig faktor i vårt arbete är då att närmare en journalistikens och programskapandets frihet och oberoende kan man knappast komma. Att stå fri från politiska, religiösa eller andra ideella uppdragsgivare och framför allt att stå fri från mäktiga ekonomiska intressen är en god utgångspunkt för den som vill göra inträngande, brett redovisande reportage, kritiskt granskande och främjan 2 de för en levande samhällsdebatt. Men allt sedan den s.k. översynsutredningen i början på 1970-talet har radions och televisionens medarbetare tvingats underordna sig en allt längre gående klåfingrighet från framför allt politikernas sida. Det började med neddragningen av resurser 1974 — redan då började vi litet till mans märka detta med självcensur — i avvaktan på att lagen om anställningstrygghet skulle träda i kraft. Och hela vägen över organisatoriska och byråkratiserande förändringar — från lokalradion till den definitiva uppsplittringen på fyra bolag -— är det karaktäristiskt att allt skulle ske utifrån och inte genom sådana rationaliseringar som de anställda själva hade kunnat genomföra. Det hade ju varit möjligt att ändra på Sveriges Radios distriktsindelning när det gäller ljudradio på ett sätt och i fråga om television på ett annat sätt utan att sysselsätta statliga utredare. Men nu är det gjort, och så är vi tillbaka i en situation, där övertygande ekonomiska sakskäl talar för att lokalradio och riksradio skulle kunna dela ansvar och resurser och samarbeta — precis så som en gång skedde inom de SR-distrikt som motsvarade ett län. Utbildningsministern var inne på detta med samarbete och de svårigheter som nu kan finnas. Det är också min förhoppning att man skall kunna utveckla samarbetet mellan de olika bolagen. Men vad har vi nu fått ut av den senaste uppsplittringen? Ja, framför allt har den kostat pengar — och att omorganisationen har kostat även pengar som kunde ha gått till program, det är varenda en som arbetar inom lokalradio, riksradio och television övertygad om. I förra årets debatt framförde Eva Hjelmström uppfattningen att omorganisationen även har ökat byråkratin inom koncernen. I avsaknad av tillförlitliga mätmetoder skall jag avstå från kategoriska påståenden om det i dag, men övergången till fyra bolag och ett koncernbolag har i varje fall rimligen inte på något avgörande sätt fört över resurser från byråkrati till programverksamhet. Det är knappast heller något tvivel om vart de s.k. reformpengarna väsentligen tar vägen. Utbildningsministern var här tidigare inne på att denna reform skulle främja mångfalden. Intrycket är väl närmast att det är mångfalden bolag som har främjats. Han talade vidare om att den har kostat 13 milj.kr., och det är säkerligen riktigt rent bokföringsmässigt, men det är ett ganska kamrersmässigt sätt att mäta vad omorganisationen har kostat. Vad kostar det t.ex. att medarbetare som annars skulle ha gjort program har varit sysselsatta med omorganisation en väsentlig del av sin arbetstid? Detta är sannolikt inte inräknat i dessa 13 milj.kr. Kvalitetsförbättringar nämnde utbildningsministern också. Ja, det är helt riktigt att det har ägt rum kvalitetsförbättringar, och det är väl snarast ett bevis på radiooch TV-medarbetarnas förmåga att arbeta ändå, trots de här pålagorna av onödiga omorganisationer. Nu är utbildningsministern tyvärr inte kvar i kammaren, men jag vill ställa den polemiska frågan: Vilka av de tillskott i programutbudet — text-TV, program på spanska osv. — som utbildningsministern räknade upp skulle inte ha kunnat genomföras utan omorganisationen? Vpk har nu upprepat kravet på att moderbolaget skall ges ett övergripande ansvar för verksamheten och utökade funktioner och att omorganisationen skall stoppas och utvärderas. Georg Andersson och övriga undertecknare av det särskilda yttrandet stöder oss i ord men inte i handling på den punkten. Utskottet har inte tagit sig någon ny funderare på dessa krav på att stärka moderbolagets ställning och ge det ett övergripande ansvar och följaktligen inte heller presterat några egentliga argument emot dem. Därför måste jag nu vidhålla vpk-kraven. Detsamma gäller vårt krav på ett nytt avtal med staten för hela koncernen. Där för vi en strid för integriteten. Vi vidhåller kravet på att den gamla ordningen skall återupprättas, att opartiskhet i programverksamheten skall gälla det totala programutbudet. I den mån den nya ordningen med kravet på opartiskhet och balans i varje enskilt program inte leder till en förlamande självcensur så leder den till ökad byråkrati — en ökad byråkrati med att handha en ström av småkitsliga anmälningar och en ökad byråkrati genom de nya anvisningarna för radionämnden. Vi vidhåller också kravet att demokratistadgandet i radioavtalet skall behålla sin hävdvunna innebörd, men göras tillämpligt också på jämlikhet mellan könen och annan jämlikhet. Det finns ingen argumentation i utskottets betänkande som kan föranleda oss att ompröva de kraven. Utskottet hänvisar märkligt nog till radiokoncernens självständighet, när det avstyrker kravet på att Sveriges Radio och Sveriges Lokalradio skall lämna Svenska arbetsgivareföreningen. Det är nämligen inte alls fråga om att med det kravet attackera radions och televisionens självständighet utan i stället att stärka och främja självständigheten. Det är fråga om att undanröja ett hinder för bolagen att leva upp till just kraven på opartiskhet och balans. Svenska arbetsgivareföreningen är en typisk klassorganisation med en påtagligt ökande politisk verksamhet i viss riktning. Den är dessutom både odemokratisk och antidemokratisk. Svenska arbetsgivareföreningen har en rad bindande krav på sina medlemsföretag, som kan ställa radiobolagen i situationer där deras trovärdighet som opartiska och balanserade blir allvarligt hotad. Just dessa förhållanden gör det tvärtom mycket angeläget för riksdagen att uttala, att de båda bolagen bör välja en mer neutral avtalsslutande organisation än just SAF. Detta är ett demokratikrav. Opartiska mediaföretag hör inte hemma i en arbetsköparorganisation som dagligen bedriver politisk propaganda. Ett likartat resonemang kan anföras gentemot utskottet när det gäller kravet i vpk:s lokalradiomotion på åtgärder för att målsättningarna för minoritetsspråkssändningarna skall kunna uppfyllas. Utskottet buntar helt tanklöst ihop detta krav med en rad andra krav i andra motioner, som skulle ha det gemensamt att de skulle inkräkta på programföretagens ensamrätt att utforma programverksamheten. Men, snälla kulturutskottet, läser ni inte innantill? Det är ju fråga om målsättningar som redan gäller, som redan är fastställda i riksdagens tidigare lokalradiobeslut. Vpk-yrkandet gäller inte några nya, tillkommande målsättningar. Det är mot bakgrunden av det minst 2-procentiga rationaliserings kravet som minoritetsspråkssändningarna kan bli hotade. De kan falla för tillkomna kriterier på antal språktillhöriga i lokalradioområdet, som i praktiken följer en mycket otillförlitlig statistik över utländska medborgare. Hela rationaliseringsresonemanget i betänkandet liksom i budgetpropositionen präglas dessutom av oklarhet. Följaktligen sitter redan i dag ekonomerna inom riksradio, lokalradio och television och jagar 2-procentiga eller kanske rättare sagt 2,5-procentiga nedskärningar på vartenda konto. Det är med stöd av den mycket nedslående erfarenheten att just resurssvaga grupper som invandrare främst får stryka på foten när det blir tal om nedskärningar som vpk aktualiserar de redan fastställda kraven på minoritetsspråkssändningar inom lokalradion. F. ö. anser jag att närradion bör upphöra. Och med denna travesti på ett välkänt citat av Cato den äldre yrkar jag, herr talman, bifall till de båda i betänkandet behandlade vpk-motionerna.

Herr talman! Massmediernas främsta uppgift bör vara att förstärka och fördjupa den svenska demokratin. Medierna bör i en demokrati vara redskap som människan kan använda för att orientera sig i verkligheten och kommunicera med andra — för att bli delaktig och ansvarig i en gemenskap. För att en utveckling i denna riktning skall bli möjlig krävs att medierna decentraliseras, dvs. flyttas närmare människorna själva, och berör frågor som angår dem, att medierna i mycket större utsträckning öppnas för människorna och att de får möjligheter att påverka mediernas utveckling, att människor får utbildning i att handskas med medierna både som producenter och som konsumenter. De internationella organen har i stor utsträckning intresserat sig för behovet av en mer övergripande mediepolitik.

Kommunikation som hittills uppfattats som ett medel att informera och påverka människor, ses nu snarast som ett förlopp av social växelverkan, genom utbyte av information och erfarenhet.” Europarådet har under de senaste åren kontinuerligt publicerat en rad rapporter om försöksverksamhet med lokal kommunikation, och jag har själv i England tagit del av lokal-TV och lokalradio där invånarna själva står för en stor del av programproduktionen. Liknande försök pågår i ett flertal andra länder, och här i Sverige har ju regering och riksdag vid olika tillfällen fattat beslut om en ökad regionalisering av programproduktionen och en utbyggnad av lokalradion. Försöksverksamhet pågår också med närradio och föreningsradio eller kommunradio inom lokalradions ram. Allemansradion bör också nämnas i detta sammanhang. Man kan nog redan nu konstatera att många människor uppfattar dessa företeelser som uttryck för en vidgad yttrandefrihet. Jag skall här inte närmare gå in på budgetpropositionens innehåll — statsrådet Wikström har tidigare berört den. Jag vill dock konstatera att det mot bakgrund av det samhällsekonomiska läget och de kostnadsberäkningar som föreligger torde vara nödvändigt att ompröva tidigare ställningstaganden till den framtida radiooch TV-verksamheten. En omprövning av reforminsatserna bör enligt propositionen innebära att dessa slås ut över en längre period. Utskottet har inte funnit anledning att motsätta sig att reformperioden förlängs med tre år såsom budgetpropositionen föreslår. Utskottet har vidare biträtt budgetpropositionens förslag att rationaliseringskravet i fråga om Sveriges Radio för nästa budgetår bör vara 2 96. Föredragande statsrådet har samtidigt förutskickat att kravet bör ställas högre under kommande budgetår. I motion 1669 har detta ansetts otillräckligt. Utskottet redovisar i betänkandet Sveriges Radios utveckling under senare år, varav bl.a. framgår att antalet anställda inom koncernen ökat från 5 031 år 1978 till 5 779 år 1980. Utskottet anser det självklart att radiooch TV-verksamheten liksom andra verksamheter i samhället bör omfattas av ett rationaliseringskrav, men harinte funnit anledning att frångå den i propositionen gjorda bedömningen, utan avstyrker motion 1669. I vpk-motionen 729 yrkas att riksdagen dels anger nya riktlinjer för radiokoncernens verksamhet, dels uttalar sig för att ett avtal för hela koncernen skall slutas mellan staten och Sveriges Radio. Dessa krav framfördes även vid förra riksmötet i en motion av kommunisterna. I betänkandet 1979/80:24 anförde kulturutskottet därvid bl.a. följande: ”TI det beslut om en ny organisation för Sveriges Radio som år 1978 fattades av riksdagen ingår ansvarsfördelningen mellan moderbolaget och de olika programbolagen som en principiellt betydelsefull del. Ett beslut om en ändring av denna ansvarsfördelning i enlighet med yrkande 1 a i motion 509 skulle innebära att man i väsentlig mån rubbade grunderna för den nya organisation som numera är i huvudsak genomförd. Detsamma gäller yrkande 2 om ett för hela koncernen gemensarht avtal.” Utskottet erinrade vidare såvitt gäller omorganisationens genomförande om att utskottet i sitt betänkande 1978/79:20 förutsatt att återstående organisationsförändringar inom Sveriges Radio genomfördes på ett ändamålsenligt sätt i huvudsak enligt tidigare angivna intentioner men att man därvid borde ha en viss frihet att pröva även andra lösningar. Utskottet avstyrkte och riksdagen avslog de då föreliggande och nu upprepade yrkandena om att moderbolaget bör ges ett övergripande ansvar, att omorganisationen bör stoppas och utvärderas och att ett nytt avtal bör slutas för hela koncernen. Utskottet saknar anledning att i år i dessa frågor inta någon annan ståndpunkt än förra året. Utskottet avstyrker därför yrkandena 1 a och b samt 2 a, b och c i motion 729. Yrkande 4 i motion 729 innebär att riksdagen bör uttala att Sveriges Radio bör gå ut ur Svenska arbetsgivareföreningen. Samma yrkande beträffande lokalradion framförs i motion 956, också av vänsterpartiet kommunisterna. Utskottet har inhämtat att frågan om vilken organisation som radiokoncernen lämpligast bör tillhöra f. n. övervägs inom koncernen. Den har också föranlett uttalanden vid senaste bolagsstämma. Utskottet anser att riksdagen med hänsyn till radiokoncernens självständighet inte bör göra något uttalande i denna fråga och avstyrker därför yrkande 4 i motion 729 och yrkande 2 i motion 956. Yrkande 3 i motion 729 från vpk innebär att riksdagen bör göra ett uttalande om att närradion skall upphöra. Samma fråga återkommer i motion 956, i vilken yrkas att riksdagen hos regeringen hemställer om avveckling av närradion. Med anledning härav får utskottet erinra om att den pågående försöksverksamheten med närradio enligt riksdagens beslut får äga rum intill utgången av juni 1982 och att närradiokommittén enligt sina direktiv har att göra en utvärdering av densamma. Med hänvisning härtill avstyrker utskottet motion 729 och motion 956, såvitt gäller närradion. I betänkandet KrU 1979/80:24 uppehöll sig utskottet utförligt vid frågan om lokalradions fortsatta utveckling. Utskottet erinrade bl.a. om tidigare uttalanden om den väsentliga uppgift som lokalradion har att fylla när det gäller att vidga yttrandefriheten och bredda den politiska debatten och likaså om vikten av att lokalradion inte av brist på resurser hindras att pröva olika vägar att nå det mål som gäller för verksamheten. I motion 956 från vpk yrkas att riksdagen hos regeringen hemställer om en utvecklingsplan för lokalradion. Utskottet får med anledning härav erinra om att det i propositionen redovisas att lokalradions utveckling baseras på en utvecklingsplan som arbetats fram inom företaget och som siktar till att skapa förutsättningar för nyhetsoch allmän programverksamhet sju dagar i veckan och för att decentralisera verksamheten till redaktioner utanför huvudorterna. De resurstillskott som lokalradion hittills tillförts har använts för att konsolidera verksamheten och för att påbörja genomförandet av utvecklingsplanen. Utskottet vill också erinra om att det är Sveriges Radio som själv har att besluta om fördelningen mellan programföretagen av de medel som ställs till förfogande för den avgiftsfinansierade verksamheten. Med hänvisning till vad som nu anförts om lokalradions utveckling avstyrker utskottet motion 956 i den del som nu är i fråga. Som framgått av det föregående har i propositionen gjorts vissa uttalanden om planeringen av ett fjärde och femte FM-nät. Frågan om en utbyggnad av sådana nät samt hur de i så fall skall utnyttjas förutsätts bli prövad i det utredningsarbete som kommer att föregå ett nytt radioavtal. I s-motionen 540 framhålls att lokalradions utvecklingsplan förutsätter ett Nr 93 nytt sändarnät. Särskilt viktigt är detta i storstadsområdena, där det behövs Onsdagen den decentraliserade sändningar, mer utrymme för minoritetssändningar och 11 mars 1981 flexibla sändningstider. När Sverige som resultat av den internationella planeringen får tillgång till ytterligare frekvensutrymme för FM-ljudradio bör enligt motionärerna en successiv utbyggnad av ett nytt sändarnät för lokalradion få påbörjas i den omfattning som resurser kan ställas till förfogande. Utskottet får med anledning av motionen erinra om det i propositionen gjorda uttalandet att frågan huruvida ifrågavarande FM-nät skall byggas ut samt hur de i så fall skall utnyttjas bör prövas i det beredningsarbete som kommer att föregå ett nytt radioavtal. Utskottet anser för sin del att den ståndpunkt som föredragande statsrådet intagit i denna fråga är väl motiverad och avstyrker därför motion 540. Yrkande 1 c i motion 729 innebär att utbyggnaden av regional-TV skall uppskjutas till nästa avtalsperiod. Under den nu löpande perioden bör alltså enligt motionen inga resurser satsas på ett fullföljande av utbyggnaden av regional-TV. Som redan framgått av vad utskottet anfört om planeringen för den förlängda reformperioden kan utskottet inte dela motionärernas uppfattning härvidlag och avstyrker därför motion 729 yrkande 1 c. I moderatmotionen 1258 framförs synpunkter på monopolsituationen på etermedieområdet, på sättet att finansiera radiooch TV-verksamheten och på ett förverkligande av planerna på en nordisk TV-satellit, Nordsat. Motionen utmynnar i en hemställan att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna dels vad som i motionen anförts angående en framtida reklamfinansiering av radio och TV, dels vad som anförts angående ett förverkligande av Nordsat. Utskottet kommer att längre fram, i ett senare betänkande, behandla motionsyrkandet såvitt gäller Nordsat. Jag saknar därför anledning att nu närmare kommentera detta yrkande men vill ändå påpeka att det innebär en anmärkningsvärt snabb omsvängning från moderaternas sida i denna fråga. Utskottet vill med anledning av motionsyrkandet om reklamfinansiering erinra om att regeringen i proposition 1975:13 föreslog riksdagen bl.a. att godkänna vad i propositionen anförts i fråga om avvisande av kommersiell reklam mot vederlag i televisionsoch ljudradioprogram. Förslaget i propositionen byggde på utredningen Reklam III, och det anfördes att denna utredning visat att införandet av TV-reklam skulle komma att allvarligt försämra pressens ekonomiska situation genom ett bortfall av annonsintäkter. Utredningen hade också visat hur svårt det är att, om TV-reklam tillåts, skydda programmen för en negativ påverkan. Slutligen hade i utredningen pekats på de negativa effekterna från konsumentpolitisk synpunkt av reklam i televisionen. På förslag av utskottet i betänkandet KrU 1975:6 biföll riksdagen propositionen i den angivna delen. Innebörden härav är att riksdagen ansåg att övertygande skäl anförts för att avvisa reklam i radiooch TV program. Utskottet anser att riksdagen med den motivering som låg till grund för nyssnämnda riksdagsbeslut även nu bör avvisa tanken på införande av kommersiell reklam mot vederlag i ett TV och radioprogram. Utskottet avstyrker därför motion 1258 i denna del. 1978 års riksdagsbeslut om radion och televisionen byggde på grundprincipen att radiooch TV-verksamheten i Sverige i fortsättningen liksom dittills skulle vara anförtrodd åt ett företag i allmänhetens tjänst, vilket inom ramen för allmänna riktlinjer arbetade fritt och självständigt. Detta system med en fri och i publicistiskt avseende oberoende radio och television innebär att det ankommer på programföretagen ensamma att utforma programverksamheten inom de gränser som följer av radiolagen och avtalen med staten. En följd härav är att regering och riksdag inte bör kunna anlägga synpunkter på t.ex. enskildheter i programutbudet. Som kontrollinstans i systemet finns radionämnden, vars uppgift är att övervaka att rätten till radiooch TV-sändningar utövas enligt bestämmelserna i 6 § radiolagen och i gällande avtal. Ett viktigt underlag för tolkning av de allmänna regler för programverksamheten som ges i radiolagen och i avtalen mellan staten och radioföretagen är vissa av de uttalanden som finns i proposition 1977 78:24. Utskottet vill i sitt betänkande nu erinra om några av dessa uttalanden, som fortfarande äger full giltighet men som jag av tidsskäl här inte upprepar. Jag ber i det avsnittet att få hänvisa till vad utskottet har sagt i sitt betänkande. Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet de nu nämnda motionsyrkandena. Slutligen, herr talman, yrkas det i centermotionen 542 att riksdagen hos regeringen hemställer om initiativ till överläggningar mellan Sveriges Radio och Operan resp. Dramaten om samarbetsavtal angående överförande av scenföreställningar till TV. Till stöd för yrkandet anförs att tidigare framförda önskemål om TV-utsändningar från teatrarna inte haft tillräcklig effekt. Utskottet får med anledning av denna motion erinra om att utskottet förra året i betänkandet 1979/80:26 framhöll vikten av att en stor publik ute i landet via TV får ta del av de statliga teatrarnas föreställningar. Utskottet erinrade därvid också om ett tidigare uttalande om värdet av ett samarbete härvidlag även med regionala teatrar, Riksteaterensembler och fria grupper. Utskottet, som konstaterar att samarbetet mellan Operan och TV de senaste åren ökat i omfattning, vill ånyo betona angelägenheten av att publik i hela landet bereds möjlighet att genom TV ta del av föreställningar som ges av Operan och Dramatiska teatern och även av Riksteatern samt regionteatrar och fria grupper. Vi anser det emellertid inte behövligt att riksdagen gör någon framställning till regeringen i frågan. Utskottet avstyrker därför motion 542. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.

Herr talman! När det gäller vårt förslag om en reklamfinansierad TV har ju utskottets talesman inte tillfört debatten några nya argument utan upprepar vad som står i utskottsbetänkandet i år och utskottsbetänkandet 1975. Vad som bl.a. ligger bakom vårt förslag är ju bekymret över kostnadsutvecklingen inom Sveriges Radio-koncernen. Jag vill återge vad den tidigare vice radiochefen Jan-Otto Modig sade i en intervju 1979: Finansieringen av Sveriges Radio blir en jättefråga för 1980-talet. Jag tror inte att det kommer att gå att klara den med enbart avgifter. Avgifterna har under några år nått en nivå som inget politiskt parti kan acceptera. Så långt Jan-Otto Modig. Det är inte så många länder i Europa som man kanske tror som har förbud mot TV-reklam. Det här förbudet är kanske det enda vi har gemensamt med Albanien. Men det finns också några andra länder som har förbud: Danmark, Norge och Belgien. Men it.ex. Belgien har man ju möjlighet att ta in TV-reklam från alla kringliggande länder. I Finland, där man har TV-reklam, lär man finna reklaminslagen underhållande, mer underhållande än underhållningsprogrammen. Detsamma kan kanske bli förhållandet här. Det krävs ju inga större ansträngningar. Är det kanske därför som TV är så rädd för reklam i television? Jag förstår inte riktigt den här rädslan för reklam. Man ser egentligen inte mer än det som man vill se. Överdriven reklam får ofta en motsatt effekt än vad som har avsetts. Men reklam kan ju också vara informativ och bör naturligtvis vara det. Vi möter reklam överallt. I Stockholm åker hundratusentals människor tunnelbana varje dag. När de står och väntar på tågen på stationerna ser de på de flesta stationer stora affisher på väggarna. I tunnelbanevagnarna finns det reklamtext ovanför fönstren, och när man åker rulltrappa möter affisher i trapporna. Det ger i alla fall omväxling och någonting att titta på. Jag har inte hört några klagomål över den reklamen, men det finns naturligtvis de som vill förbjuda den reklamen också. Jag tycker mig ha hört krav på synfrid, vad nu det är och hur nu det skall genomföras på gator och torg. En enkel fråga: Får man bära Konsumpåsar?

Herr talman! Utbildningsministern har inte haft möjlighet att delta i hela debatten. Utskottets talesman läser högt ur betänkandet, och på så vis får man inte de synpunkter som man själv har framfört i debatten ordentligt bemötta. Det blir ingen diskussion. Det må, herr talman, tillåtas mig att som nyvald ledamot reagera mot denna formalisering av debatten. Jag är nu inte så desillusionerad att jag tror att det skall gå till så här i landets högsta demokratiska beslutande instans. Nu skall jag erkänna att utbildningsministern muntligen har sagt mig att han skulle bli upptagen av en uppvaktning. Det är ändå ganska nedslående att debatten inte blir av, därför att den på det här sättet formaliseras. Detta ger tyvärr ett intryck av ministerstyrelse i stället för demokratisk beslutsdebatt.
Herr talman! Låt mig göra några kommentarer till Ingrid Diesens inlägg om reklam i TV och radio och konstatera att det är riktigt att den här debatten på senare tid kanske inte har tillförts ytterligare bränsle, mer än från det håll där man är för reklam i radio och TV. Där visar man på möjligheterna till en finansiering. Jag måste ställa motfrågan: Finns det i så fall nya pengar som kommer fram? Jag har känslan av att de pengar — och det har tidigare utredningar visat — som iså fall skulle komma att satsas på reklam i radio och TV måste tas någon annanstans. Det är det jag vill framhålla när jag hänvisar till utredningar som beträffande de konsekvenser det kommer att medföra för övriga massmedia, t.ex. dagspressen, säger att vi kanske inte behöver söka efter ytterligare argument i de sammanhangen. Det kanske beror på styrkan i de argument som framfördes när den här frågan första gången fördes på tal. De argumenten tycker jag i dag är lika starka. Och det är ju total enighet om att tillbakavisa kravet om reklam i radio och TV. Det är bara moderaterna som yrkar på att man skall införa reklam i dessa medier. Angående Raul Blächers uppfattning att han inte får den debatt som han efterlyser här i kammaren ber jag bara att få hänvisa till att det är fullt möjligt att diskutera de här frågorna — och det är det vi gör också. Att man kanske upprepar sig i de här frågorna beror ju i mångt och mycket, Raul Blächer, på att det är samma argument som framförs från motionärernas sida, från kommunisternas sida. Ni vill riva upp ett radioavtal. Ni vill så att säga föra utvecklingen tillbaka till det tillstånd som var rådande före 1978 — ett tillstånd som vi då konstaterade inte var så som vi ville ha det. Jag vet inte om man då egentligen behöver slösa många argument på att tillbakavisa yrkandena från kommunisterna. Detsamma gäller lokalradion. Det är ju total enighet om betydelsen av en stark lokalradio och att vi i fortsättningen också skall hålla den om ryggen. Det är väl anledningen till att Raul Blächer kanske inte får det djup i debatten som han efterlyser.
Herr talman! Karl-Eric Norrby frågar: Varifrån skulle pengarna till den här TV-reklamen komma? Delvis kan det väl bli nya pengar, men det är klart att det också kommer att ske en omfördelning av de pengar som i nuvarande läge satsas på reklam. Reklamutredningen fann ju på sin tid att det troligen skulle tas en del framför allt från veckopressen, men i största utsträckning skulle det bli utomhusreklamen, dvs. alla dessa stora affischer ute på husväggar, annonspelare m.m., som skulle drabbas. Dessutom har vi just i vårt land en oerhört stor mängd av direktreklam, brevlådereklam. Jag tror inte det är många som skulle sörja om den sortens reklam minskade litet Nr 93
Herr talman! Min anmärkning, Karl-Eric Norrby, gällde inte själva argumentationen som sådan. Det föreligger ju nu politisk oenighet om värdet av den omorganisation som håller på att genomföras inom Sveriges Radio-koncernen. Det var väl om den debatten skulle föras i dag. Den anmärkning jag framförde gällde just det formella sätt att läsa upp utskottets formuleringar innantill som har förekommit här. Det är ju de formuleringarna i utskottets betänkande som man utgår ifrån när man förbereder sig för debatten — och så hoppas man givetvis att debatten sedan skall bli litet mer levande och spontan.
Herr talman! Jag beklagar livligt att Raul Blächer, med den journalistiska bakgrund han har, inte möter värdiga motståndare i den här debatten, så att vi kan tillföra den ytterligare argument på ett så journalistiskt sätt att de blir slagkraftiga. Men det kanske vi får anledning återkomma till. Det är också så att vi missar någonting genom att vi inte har någon vpk-representation i utskottet, då ni i så fall hade haft möjlighet att ta del av den debatt som förekommer där. Avslutningsvis vill jag mycket kortfattat konstatera att jag får det erkännandet av Ingrid Diesen att det här kan få menlig inverkan, t.ex. på dagspressen och dess möjligheter att överleva. Samtidigt finner jag det märkligt att man vill ta pengar från denna del av massmedia och föra över dem till ett medium som i andra fall kommer att få men av detta, när vi till behandling i kammaren har fått en proposition från statsrådet Wikström, där han lägger fram förslag om statligt stöd till dagspressen just därför att den skall kunna överleva och för att vi skall ha en mångfald tidningar. Jag kan inte dela uppfattningen att detta skulle vara riktigt.

Detta har gjort att vi inom centerpartiet avvisar tanken på reklamfinansiering.

Herr talman! I det utskottsbetänkande som nu behandlas ingår även frågan om en successiv utbyggnad av FM-nätet. Vi socialdemokrater har reserverat oss mot utskottsmajoritetens skrivning. 31 Betydelsen av en fungerande lokalradio är vi i riksdagen tämligen överens om. Karl-Eric Norrby har här refererat till vad kulturutskottet tidigare har sagt om lokalradions betydelse när det gäller yttrandefriheten och för att bredda den politiska debatten samt vad vi har sagt om att lokalradion inte av brist på resurser skall hindras att pröva olika vägar att nå de mål som gäller för verksamheten. Vi har också tryckt på önskvärdheten av att den skulle få möjligheter att genom olika åtgärder förbättra bl.a. den lokala bevakningen. Men för att allt detta skall fungera bra, Karl-Eric Norrby, finns det en viktig förutsättning, och den är att vi får ett nytt sändarnät, FM 4. FM 3-nätet, som nu används för lokalradions sändningar, är ursprungligen uppbyggt för att distribuera riksprogram, men har brutits upp för att också täcka lokalradioområdena. Värt att uppmärksamma i sammanhanget är att radions programdistributionsnät under de senaste 20 åren inte har medgivit ökade sändningsmöjligheter. Lokalradions tillkomst har endast inneburit att den tillgängliga sändningstiden omfördelats. Sändartäckningen blir för lokalradions del därför bristfällig, och möjligheterna att i dag avhjälpa bristerna är mycket begränsade. Utbildningsradion samarbetar med lokalradion och planerar en ökad regionalprogramproduktion, som sänds över samma områden som lokalradioprogrammen. Riksradion har också understrukit behovet av ökat sändningsutrymme för rikssändningar. Att tekniskt utforma ett FM 4-nät så att det blir användbart även för rikssändningar är ju möjligt. Att kostnaderna för ett uppbrytbart FM 4-nät blir större än för ett fast nät är vi medvetna om, men eftersom frekvenserna måste fastställas att gälla en lång tid framåt — 20 å 30 år — är det viktigt med en framsynt utformning och flexibilitet för ljudradions utveckling. Det alternativa systemet med mobila sändare lär f. ö. bli avsevärt dyrare på grund av de höga driftkostnaderna. På experthåll säger man också att områdestäckningen blir sämre. I budgetpropositionen har statsrådet uttalat som sin åsikt att en utbyggnad av nya FM-nät inte bör genomföras förrän efter 1988/89. Vi socialdemokrater kan inte dela den uppfattningen. Vi anser att det är nödvändigt att en successiv utbyggnad kommer till stånd så snart som möjligt i den omfattning som resurser kan ställas till förfogande. Det finns en lång rad krav från allmänhetens sida, som under den allmänna motionstiden i januari 1980 resulterade i många motioner från riksdagsledamöter, representerande samtliga partier. Motionerna handlade bl.a. om krav på förbättrade mottagningsförhållanden, så att man skulle kunna lyssna på ”sin” station. Det är väl ett ganska rimligt rättvisekrav att mottagningsförhållandena är likvärdiga över samtliga lokalradioområden. Några exempel: På östra sidan av Vättern hör man Radio Skaraborg och Radio Sörmland bättre än Radio Östergötland. I södra Örebro län — Askersund — hör man Radio Skaraborg bättre. I södra Kalmar län hör man Radio Kronoberg bättre. Det här kan rättas till enbart med hjälp av nya Nr 93 sändare. Dessutom förekommer dåliga lyssnarförhållanden över huvud taget Onsdagen den it.ex. norra delen av Örebro län, i Västernorrland, i Sörmland, i centrala 11 mars 1981 Norrtälje och i Askersund i södra Örebro län. Lokalradions utvecklingsplan för storstadsområdena innebär parallella sändningar, och det förutsätter också nya sändare och nya frekvenser i Stockholm och Göteborg. I Göteborg är en sändare i Alingsås nödvändig för att man skall få till stånd länssändningar över Älvsborgs län och för att lösa problemen med stationsindelningen i Västsverige. Riksdagen har åtminstone två gånger tidigare uttalat att lokalradions uppgift bl.a. är att programverksamheten inriktas på lokal information. Lokalradion är ju det medium där en opinion kommer till tals som eljest har svårt att göra sig hörd. För att ytterligare med de medel som står till buds tillmötesgå de här kraven sände under 1979/80 lokalradion 900 timmar över delar av lokalradioområden med bl.a. hjälp av televerkets s.k. kommunsändare, som ju inte har möjlighet att täcka hela kommuner utan endast tätortsområden. Dessa sändare är alltså inget alternativ till FM 4, men det är ett sätt att komma i gång med kommunsändningsverksamheten. De höga lyssnarsiffrorna visar att lokalradion är uppskattad runt om i landet. Den kan bli det ännu mer när vi fått bättre sändaroch lyssnarförhållanden. Jag uppfattade Jan-Erik Wikströms uttalande tidigare här i debatten som en öppning i den riktning som vi har krävt. Formuleringen var om jag minns rätt: Det skall inte vara något idiotstopp för FM 4.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

Herr talman! I 6 § radiolagen föreskrivs bl.a. att programföretagen i programverksamheten skall hävda principen om alla människors lika värde. I propositionen 1977/78:91 uttalades att denna princip har betydelse också i fråga om behandlingen av könsrollsfrågor i programmen. Föredragande statsrådet framhöll att det var självklart att man i programverksamheten måste verka för sådana grundläggande värden som jämställdhet mellan könen men ansåg inte att någon föreskrift härom borde föras in i radiolagen. Det här svarade utskottet förra året med anledning av en motion från mig med en önskan om att riksdagen skulle uttala sig för en bättre bevakning av damidrott i radio och TV. Jag har inte väckt någon motion i år. Men att ämnet är aktuellt och att det verkligen behövs en annorlunda fördelning av den tid och de resurser som Sveriges Radio avsätter på radiooch TV-sidan när det gäller bevakning av idrott visar en undersökning som gjorts av en basketbollklubb i Luleå. Man har bevakat radiooch TV-sportens sändning 33 ar under veckorna 16-28 år 1980. Den totala bevakningstiden var två veckor för vardera TV och radio. Låt mig redovisa några siffror: Undersökningen gör naturligtvis inte anspråk på att vara vetenskapligt utförd. Den är en grov överblick över hur sändningstiderna fördelar sig. Men jag tycker ändå att den väldigt klart visar hur fördelningen är. Klubben har vidareutvecklat detta och följt upp undersökningen så till vida att man har tittat på hur sändningstiden fördelar sig i förhållande till antalet aktiva när det gäller damresp. herridrott. Det ser naturligtvis lika illa ut då. Allt fler kvinnor ägnar sig aktivt och engagerat åt idrott. De och många med dem undrar varför damidrotten är så ointressant för radio och TV. Det bristande intresset för damidrotten hos sportredaktionerna får naturligtvis de kvinnliga idrottsinsatserna att framstå som mindre värda. Det i sin tur påverkar damidrottens utveckling negativt, både ekonomiskt och publikmässigt, vilket ju har inflytande på ekonomin men också när det gäller att intressera flickor för aktivt deltagande i idrott. Här behövs en skärpning från sportredaktionerna på TV och radio. De måste leva upp till den jämställdhet som vi här i riksdagen förväntar oss att de har som utgångspunkt för sitt arbete.

Herr talman! De allra flesta människor i vårt land har ingen eller ringa möjlighet att se levande teater, opera eller balett. Orsakerna härtill är många. Det kan vara ekonomiska, sociala eller geografiska hinder som ligger i vägen. Sveriges Radio och framför allt Sveriges Television spelar en väldigt viktig roll när det gäller att nå ut till en bred — och ofta helt ny — publik genom sitt utbud av olika aktiviteter. Detta har också tagits upp i radioutredningen som en mycket viktig del av radions och televisionens verksamhet. Och vi har ju fått TV-teatern, som jag tycker är en fin förstärkning just när det gäller att ge allt fler människor möjlighet till teaterupplevelser. I radioutredningen och också i propositionen om Sveriges Radios framtida verksamhet tog man upp frågan om sändningar från i första hand Operan och Dramaten. Jag har i motion 542 aktualiserat frågan, för jag tycker att det har hänt ytterst litet på det här området. I propositionen uttalade statsrådet att om en frivillig överenskommelse inte skulle leda till något resultat, var han beredd att ta initiativ till att avtal tecknades med i första hand de nämnda institutionerna. Utskottet har behandlat min motion och ansett att det hela egentligen är bra som det är. Utskottet anser inte att det är berättigat med någon form av avtal och menar att samarbetet t.o.m. ökat i omfattning. När det gäller Operan kan jag delvis hålla med utskottet men inte i fråga om Dramatiska teatern. Det är enligt min uppfattning viktigt för hela svenska folket att få möjlighet att genom TV ta del av föreställningar som ges på Operan och Dramatiska teatern. Det satsas ju väldigt mycket pengar från statens sida på de här institutionerna — med all rätt, för vi skall slå vakt om de nationella scenerna. Men det är också riktigt och nödvändigt att fler människor får ta del av deras utbud. Om vi jämför med andra länder finner vi att man i Danmark har sådana avtal med Det kongelige teater t.ex. I England förekommer också sådana överföringar i stor utsträckning. Utskottet är hoppfullt i sin skrivning, och det får väl jag också vara. Det lönar sig naturligtvis inte att mot ett enigt utskott ställa något yrkande om bifall till motionen, men jag är angelägen om att understryka hur viktig den här frågan är för stora grupper av befolkningen i vårt land. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.
Herr talman! Jag vill bara göra det förtydligandet att det är riktigt, som Kerstin Göthberg läst innantill i betänkandet, att utskottet konstaterat att samarbetet mellan just Operan och TV har ökat i omfattning. Vi har däremot inte kunnat notera något ökat samarbete mellan Dramaten och TV. Det är därför vi i utskottets skrivning erinrar om vad utskottet tidigare uttalat i den här frågan. Vi hoppas också på att TV:s samarbete med Operan kommer att utvidgas till att även gälla Dramaten.

Herr talman! På riksdagens bord ligger nu ett betänkande från skatteutskottet över en regeringsproposition med förslag som har till syfte att begränsa rätten till hemtillverkning av vin så att den mest kommersiella avarten kommer bort. Bakgrunden till propositionen finns att söka i det förhållandet att riksdagen 1977 med sitt beslut i alkoholfrågan gjorde ett misstag och inte täppte till alla kryphål för de kommersiella krafter som funnit en stor marknad genom att missbruka rätten till hemtillverkning av vin. Förra våren hade riksdagen att ta ställning till motioner om förbud att försälja snabbvinsatser. Skatteutskottet instämde i motionernas syfte. Man ansåg att det behövde bli förbud mot försäljning av snabbvinsatser, men då man hade vetskap om att socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor föreslagit regeringen att avge en proposition i frågan, och då regeringen också aviserat en sådan, tyckte utskottet liksom riksdagen att man skulle invänta den aviserade propositionen, även om man instämde i motionernas syfte. Nu föreligger alltså propositionen, och förslaget är utformat på sätt som riksdagen 1980 tyckte var bra. Det har också väckts några motioner med anledning av propositionen, och de har alla det gemensamt att motionärerna yrkar avslag på propositionen. I en del av motionerna anstränger man sig att förlöjliga propositionen, både av principiella skäl och därför att den kan bli svår att tillämpa. För egen del menar jag att löjet mest drabbar dem som i fjol tyckte att man skulle förbjuda snabbvinsatserna och som nu försöker göra sig roliga över den produkt de varit med om att beställa. Jag kan förstå dem som av praktiska skäl hyser tvekan inför lagstiftning som det kan vara grannlaga att tillämpa. Respekten för dem skulle bli ännu större, om de försökte hitta alternativa lösningar. Samtidigt vågar jag säga att de, som tycker att alla försök att begränsa alkoholkonsumtionen och skatteflykten kring den hanteringen bara är löjliga, kanske inte riktigt förstått vare sig den alkoholpolitiska situationen i vårt land eller det förhållandet att alkoholskatter också är skatter. Herr talman! Låt mig anföra några, som jag tycker, goda skäl för det kloka i att hålla fast vid utskottsmotiveringen sedan i fjol. Det är möjligt att snabbvinsförsäljningen som den ser ut just nu inte är något större socialt problem. Men man skall ha klart för sig att de försålda satserna dock motsvarar minst 10 miljoner liter vin eller omkring 15 90 av Systembolagets hela försäljning av vin. Utslaget på Systembolagets totala alkoholförsäljning rör det sig kanske om 3 26, inte 1 76 som det står i någon motion. Då de mest utsatta grupperna inte hittills har sysslat så mycket med den hanteringen har de sociala vådorna dock ännu inte varit så stora. Men finns det någon garanti för att så kommer att bli fallet framöver? Enkätundersökningar visar att ungdomar tillverkar vin i högre grad än äldre. Är det här den hobbyverksamhet som en barngeneration helst skall se sina föräldrar syssla med? Man måste ha klart för sig att berusningseffekten av det hemgjorda vinet är vida överlägsen mellanölets. Den som tror att den här verksamheten kommer att vara en skyddad sektor bara därför att tillverkningen tar 24 veckor skall nog inte vara alltför säker. Minderåriga kan i dag helt legalt köpa vad som behövs för att på kort tid framställa en dryck med avsevärd alkoholstyrka, medan man å andra sidan måste vara 20 år för att i systembutiken kunna köpa betydligt svagare drycker. Ingen trodde från början att mellanölet skulle få den utbredning som det fick, men när kommersiella krafter ser en möjlighet att tjäna pengar, får sociala hänsyn vika. Det vet vi nu genom dyrköpt erfarenhet. Jag tror att det är bäst att stämma i bäcken, innan vi verkligen har fått ett nytt ungdomsproblem. Försäljningen visar en starkt stigande trend, och problemen kan komma tämligen snabbt. Riksdagen har som målsättning för alkoholpolitiken beslutat att man skall sänka den alltför höga totalkonsumtionen. En fortsatt legal försäljning av snabbvinsatser motarbetar på ett markant sätt den målsättningen. Handeln i alla slags affärer och genom postorder av varor som på kort tid blir alkoholstarka drycker går också tvärtemot ett annat beslut som riksdagen har fattat, nämligen att det enskilda vinstintresset skall bortkopplas från hanteringen och att speciella affärer — systembutikerna — skall sköta försäljningen. Nog måste det vara orimligt att i det här fallet överlåta hela försäljningen, utan kontroll och utan beskattning, till enskilda. Talla andra sammanhang är huvudparten av riksdagens ledamöter överens om att vi skall förhindra inte bara skatteflykt utan också kringgående av skattelagar. I den här frågan tycks motionärer och utskottsmajoritet ha en annan uppfattning. Här är man beredd att med öppna ögon tillåta ett skatteundandragande som kan beräknas uppgå till något hundratal miljoner kronor årligen, en summa som kommer att öka i takt med den ökande användningen av den här typen av alkohol och i takt med att riksdagen vill använda skatteinstrumentet för att pressa ned den höga alkoholkonsumtionen. Ibland frestas jag att tro att man även från riksdagshåll har överseende med just den här typen av skatteundandraganden. På något annat sätt kan jag inte tolka det förhållandet att ingenting egentligen blir gjort mot all den skattefria försäljning som i dag sker både legalt och illegalt. Det är som om det skulle ligga ett försoningens skimmer över denna typ av skatteflykt. Ja, man kräver att hela branscher skall hållas i gång genom att inte betala skatt. Självklart måste man ta på allvar de invändningar som kan resas mot att det kan bli tillämpningssvårigheter eller kontrollsvårigheter när propositionens lagförslag skall föras ut i verkligheten. Det märkliga är ändå att ingen motionär och ingen inom utskottsmajoriteten gjort det minsta lilla försök att hitta några alternativa förslag till lösningar. Det är väl ändå det minsta man kan begära av dem som i fjol tyckte att regeringen skulle lägga fram ett förslag om förbud för snabbvinsatser. Den vägande invändningen mot propositionen synes nu vara att den inte blir effektiv, och därför vill man avslå alltsammans. Jag kan försäkra utskottsmajoriteten att hade ni gjort det allra minsta lilla försök att presentera ett effektivare förslag, så hade inte jag varit reservant. Nu är det nog ändå så att propositionen inte är så dålig ur effektivitetssynpunkt. Tar man bort möjligheten att köpa snabbvinsatserna som helhet med de rätta doseringarna, på sätt som föreslås i propositionen, har man kraftigt försvårat möjligheterna att göra en aptitlig dryck. Tar man också bort möjligheten, vilket föreslås, att göra vin på den specialtillverkade saft som saluförs — det går nämligen inte att använda fabrikstillverkad saft med dess tillsatser — tror jag att den här hanteringen inte längre blir lockande för de affärsintressen som nu vill sälja så mycket som möjligt utan hinder. Man skall också ha klart för sig att det här inte är fråga om att tillfredsställa några konsumenternas behov. Innan de kommersiella intressena kom in i den här hanteringen var det ytterst små kvantiteter som tillverkades, mest kanske av nyfikenhet men också för att tillvarata en del överskottsfrukt. Nu menar utskottsmajoriteten att man inte kan kriminalisera en tillverkningi hemmet därför att alla ingredienserna var för sig kan köpas i affär. Men det är just vad vi har gjort exempelvis beträffande hembränningen. Man kan inte i affärerna marknadsföra de här varorna hur som helst enligt marknadsföringslagen, som tar speciellt sikte på alkoholhaltiga varor. Också på den punkten innebär propositionen en ganska effektiv spärr. Den som köper den speciella saften och av den gör vin hemma gör sig alltså skyldig till en straffbar handling. Utskottsmajoriteten menar att detta aldrig kan kontrolleras. Invändningar av detta slag måste man också ta på allvar — det blir svårigheter att kontrollera det hela. Ingen har tänkt sig att polisen skall springa i hemmen och kontrollera råvaran till hemtillverkat vin. F. ö. är det många bestämmelser som är likartade. Det är mycket som man inte får göra i hemmet och som polisen ännu inte går in och kontrollerar. Frågan är om man ens får gå in och titta om det finns TV-apparat. TV kan ju inte förbjudas därför att staten inte får in alla licenser och för att polisen inte kan springa i hemmen och kontrollera. Om lagen skall bli hundraprocentigt effektiv eller nära intill, måste naturligtvis hemtillverkningen förbjudas helt. Men så långt vill inte socialministern gå. Socialministern vill fortfarande uppehålla tanken — kanske fiktionen — att folk på det här sättet kan tillvarata litet svenska frukter. Jag menar att om man bara kan komma tillbaka till den omfattning som den här hanteringen hade innan den blev föremål för affärsintressen, är riskerna för missbruk inte särskilt stora. Reservanterna ansluter sig alltså till socialministerns förslag och är beredda att med de relativt lindriga metoder som föreslås i propositionen göra ett försök att komma till rätta med ett problem som i dag kanske inte är så stort men som kan få helt andra proportioner, om det nu nonchaleras. Enligt reservanternas uppfattning är det bättre att försöka göra något i dag i stället för att invänta den tidpunkt då underåriga i betydande utsträckning dricker viner från snabbvinsatser. Men det är så dags då. I ett sådant läge vill t.o.m. utskottsmajoriteten ingripa, och då måste det vidtas kanske mera drastiska metoder än som i dag föreslås. Visst tycker utskottsmajoriteten att det här med skatteflykten är felaktigt om vi får tro skrivningen, men så säger den att all hemtillverkning ju egentligen innebär skatteflykt och att man därför inte kan göra något åt detta heller. Visst tycker utskottsmajoriteten att saluförandet av snabbvinsatser styrs av enskilt vinstintresse, och det är ju inte bra det heller, men eftersom kringutrustning vid vanlig hemtillverkning försäljs med samma vinstintresse får man överse med snabbvinsatsernas privata vinstintresse. Jag skulle vilja säga att sällan har så många undanflykter och den obotfärdiges förhinder presenterats för att inte ta emot den lagstiftning som riksdagen förra året begärt. Herr talman! Som jag tidigare nämnt kan inte heller reservanterna känna sig helt säkra på att den i propositionen föreslagna lagstiftningen blir tillräckligt effektiv. Vi förutsätter därför att utvecklingen följs med stor uppmärksamhet både från socialstyrelsens nämnd för alkohoifrågor och från regeringens samordningsorgan. Framför allt är det postorderförsäljningen som vi tror kan bli ett problem i fortsättningen. Vi är dock övertygade om att propositionens förslag är ett stort steg i rätt riktning och just i rätt tid. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen, som med några smärre ändringar sammanfaller med propositionen.
Herr talman! Självfallet finns det inte någon enda ledamot av denna kammare som inte besjälas av en önskan att minska alkoholmissbruket i vårt land, och lika självfallet bör alla möjligheter tillvaratas att minska detta missbruk. Det kan emellertid starkt ifrågasättas om förslaget i proposition 91 om förbud att sälja snabbvinsatser samt att inskränka möjligheterna för hemtillverkning av vin på något sätt är ägnat att minska alkoholmissbruket, även då det gäller ungdomen. Den förbudsproposition som vi nu behandlar är mer eller mindre ett beställningsarbete av förra årets vårriksdag. Skatteutskottet ställde sig då, med anledning av några centeroch folkpartimotioner, positivt till ett saluförbud för snabbvinsatser, och utskottet förutsatte att regeringen skulle lägga fram ett förslag om förbud, vilket alltså nu har skett. Jag behöver kanske inte tillägga att vi tre moderater i skatteutskottet reserverade oss till förmån för en annan skrivning där vi inte instämde i det önskvärda av ett förbud. Riksdagen följde emellertid med stor majoritet utskottet, och därmed var beställningen ett faktum. Som Erik Wärnberg tidigare redogjort för är det inte första gången som frågan om snabbvinerna behandlas här i riksdagen. För fyra år sedan förbjöd riksdagen att extrakt och koncentrat av safter användes för hemtillverkning av vin. Förbudet att saluföra dessa ingredienser i snabbvinförpackningarna var ett slag i luften och generande enkelt att kringgå genom att extrakten och koncentraten i förpackningarna utbyttes mot råsaft. Det var ungefär lika effektivt som om man skulle förbjuda färghandlarna att sälja grön färg, när sådan färg lätt kan fås genom att blanda blått och gult. Ett av skälen till att vi moderater i utskottet går emot ett nytt förbudsförslag är att ett sådant förbud knappast kan bli särskilt effektivt. De ingredienser som tillåts som råvaror, frukt och bär, kan ju fås överallt även om det nu kommer att gynna dem som har tillgång till egna fruktträd. Ett annat skäl till vårt motstånd är att det självfallet är helt omöjligt för polisen att kontrollera om vid hemtillverkning av vin vederbörande ”hembrännare” som råvara använder förbjuden saft i stället för tillåten frukt. Det där talesättet som vi har att ”förbjuden frukt smakar bäst” får vi tydligen ändra till att ”förbjuden saft smakar bäst”. Hur skall vi politiker kunna gå ut till svenska folket och med bibehållen trovärdighet kunna förklara varför det går för sig att köpa ett par kilo äpplen, stoppa dem i en fruktcentrifug och sedan göra vin av den utvunna saften, medan det inte är tillåtet att tillverka vin av köpt saft? Självfallet bör man inte stifta lagar som för det första är lätta att kringgå, för det andra svårligen kan beivras och för det tredje uppfattas av många som löjeväckande. Polisens knappa resurser bör förvisso användas till mer angelägna uppgifter som exempelvis att hålla efter rattonyktra och langare. Jag skulle kunna känna en viss förståelse för förbudsivrarna, om man genom ett stopp för snabbvinerna väsentligt eller t.o.m. blott i ringa grad kunde minska alkoholmissbruket och särskilt då ungdomsfylleriet. Erik Wärnberg har själv erkänt att det just nu inte föreligger några större sociala problem. Ingenting har emellertid enligt min uppfattning framkommit som ger stöd åt antagandet att missbruket kan minskas genom detta förbud. De olika ingredienserna får man även fortsättningsvis köpa var för sig, och själva tillverkningsprocessen som sådan föreslås inte bli förbjuden. Den mängd alkohol som konsumeras genom snabbvinerna torde inte motsvara mer än någon procent av den totala alkoholkonsumtionen. Erik Wärnberg hade en annan uppfattning och nämnde 3 26. Man har heller inte särskilt övertygande kunnat leda i bevis att det är den ungdom under 20 år som inte får handla i systembutikerna som i någon högre grad sysslar med hemtillverkning av vin. Vi måste på ett helt annat och effektivare sätt använda de resurser som står till buds för att komma till rätta med alkoholmissbruket. Som vanligt var Erik Wärnbergs anförande präglat av måttfullhet, och jag har inte så många kommentarer att göra men vill anföra några i alla fall. Han talade om att det var negativt att de kommersiella krafterna skulle kunna tjäna på fortsatt tillverkning. Ja, vi har kommersiella krafter i restaurangnäringen och i öltillverkningen som man ju accepterar. Sedan talade Erik Wärnberg om skatteundandragande. Ja, vill man åt det, är det enda effektiva sättet att helt förbjuda tillverkning av vin över huvud taget i hemmen. Han jämförde också ett förbud med förbudet mot hembränning som sådant. Men där råder en väsentlig skillnad, ty själva processen när det gäller hembränning är förbjuden, medan det inte är tänkt att processen när det gäller hemtillverkning av vin skall förbjudas, i varje fall än så länge. Om trots allt förbudsivrarna skulle vinna den votering som snart följer och propositionen således antas av riksdagen, bör man åtminstone rätta till den oformlighet som det innebär att ikraftträdandet av saluförbudet och tillverkningsförbudet för snabbvinsatserna satts till samma tidpunkt, nämligen den 1 maj i år. Eftersom snabbvinsatserna har ungefär tolv månaders lagringsduglighet, måste alla de som inte hunnit förbruka dessa före den 1 maj kasta bort återstående vinsatser för att inte bli lagbrytare. Detta kommer säkerligen av en bred allmänhet att betraktas som obilligt. Ett eventuellt förbud mot hemtillverkning sådant det formulerats i propositionen bör därför inte träda i kraft förrän tolv månader efter ett saluförbud. Förslaget om denna senareläggning lyder: Förslaget är utdelat till kammarens ledamöter, och jag yrkar i andra hand bifall därtill. Avslutningsvis måste jag, fru talman, säga att det är beklämmande att riksdagen, som har så många oerhört viktiga beslut att ta ställning till, skall behöva ägna tid åt och befatta sig med så pass bagatellartade ärenden som vilka ingredienser människor skall få använda för att tillverka sitt eget vin. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande.
Fru talman! Jag har två frågor att ställa till Knut Wachtmeister. Den första frågan är: Står Knut Wachtmeister bakom riksdagens förslag om att försöka få ner den alltför höga totala alkoholkonsumtionen? Den andra frågan är: Står Knut Wachtmeister bakom riksdagens beslut att så långt det är möjligt koppla bort allt enskilt vinstintresse från alkoholhanteringen? Om Knut Wachtmeister står bakom de här förslagen kan han inte bortse från att snabbvinsatserna i dag ökar den totala vinkonsumtionen i landet med minst 15 26. Det är en ganska avsevärd höjning av den totala konsumtionen i landet. Detta går stick i stäv mot det beslut som riksdagen har fattat om att försöka få ner den totala konsumtionen. Jag vet inte om Knut Wachtmeister accepterar detta, och därför frågar jag. Knut Wachtmeister kanske driver den linjen att det är missbruket som till varje pris skall bekämpas, att missbruk icke kommer av bruk, och därmed förnekar han det sambandet. I så fall förfaller givetvis min fråga. Det är samma sak när det gäller de privata vinstintressena. Vi flyttade ju över mellanöl och drycker med motsvarande alkoholhalt till systembutikerna, men nu tillåter vi barn och vem som helst att gå in i en affär och köpa sådant som man kan få fram drycker av med mera än 15 96 alkohol. Det innebär alltså att vi här helt och hållet accepterar det privata vinstintresset. Knut Wachtmeister går emot detta förslag, säger han, på grund av att ett sådant här förbud inte kommer att bli effektivt, och man kommer — som man gjorde 1977 — att hitta på något sätt att kringgå förbudet. Men jag är inte säker på att man kommer att göra det. Dessutom skulle detta förslag vara så pass lindrigt att det skulle orsaka liten inverkan på människors vanliga konsumtionsmönster. Vi gör emellertid ett försök och börjar med det här. Men är felet att det är för litet effektivitet förstår jag inte varför Knut Wachtmeister inte har gjort det minsta lilla försök att komma med ett effektivare förslag. Det finns ju ett sådant: Gör precis som med hembränningen, som är helt och hållet förbjuden! Om Knut Wachtmeister vill ha det så, varför inte ta upp ett sådant förslag till prövning?
Fru talman! Jag fick två frågor av Erik Wärnberg som jag självfallet skall besvara. Den första frågan var om jag står bakom beslutet att vi skall försöka nedbringa den totala alkoholkonsumtionen i vårt land. Svaret är självfallet ja. Erik Wärnberg frågar då varför jag inte kommer med några rekommendationer. Jag vill inte ta upp tiden med att redogöra för moderata samlingspartiets rapport, som heter En realistisk alkoholpolitik och som färdigställdes i augusti förra året. Jag skall gärna överlämna ett exemplar till Erik Wärnberg. Där finns en lång rad åtgärder föreslagna för att vi skall komma till rätta med alkoholmissbruket. Den andra frågan var om jag vill acceptera vinstintressena på detta område. Vinstintressen finns i allting i detta land. Det finns vinstintressen i sjukvården, läkemedelstillverkningen och tillverkningen av många livsmedel, skadliga som oskadliga. Vinstintressena accepteras fortfarande så till vida att Erik Wärnberg inte vill förbjuda tillverkningen som sådan av vin i hemmen. Det är bara det att man inte skall få använda vissa ingredienser utan endast frukt och bär. Vi accepterar att man får köpa en liter billig sprit när man varit ute på en semesterresa. Vi accepterar den hantering av alkohol som förekommer i samband med färjetrafiken och på många andra ställen. Därför kan man inte kategoriskt säga att man vill förhindra vinstintressena på ett visst område. Jag är i stort sett positiv till vinstintressena över huvud taget i vårt näringsliv, för det är en av grundpelarna till välståndet att människor kan tjäna någonting på det de tillverkar. Därför vill jag inte svara ja på frågan om jag är mot alla former av vinstintressen.
Fru talman! Knut Wachtmeister sade i ett tidigare anförande att han fann det beklämmande att riksdagen och polisen skulle syssla med sådana här ting. Jag tycker i stället att det är synnerligen beklämmande att Knut Wachtmeister i dag deklarerar att han är intresserad av vinsten i svenskt näringsliv ” och att han för in alkoholhanteringen som en del av svenskt näringsliv. Jag tar bestämt avstånd från någonting liknande. Detta gäller alltså intressen som är ute för att tjäna pengar på någonting som staten tidigare vid ett flertal tillfällen sagt att enskilda människor inte skall tjäna på, utan man skall försöka ta bort det. Jag tycker det är beklämmande att Knut Wachtmeister inte kan skilja på alkoholhantering och näringsliv i övrigt i vårt land.

Detta utnyttjade man hänsynslöst. 1977 var alla överens — även Knut Wachtmeister — om att vi måste stoppa detta. När vi nu gör ett nytt försök att täppa till det hål som vi inte lyckades täppa till 1977 går Knut Wachtmeister fram och säger att ett sådant här förbud inte blir effektivt och att vi skall strunta i det hela. Jag tror att om alkoholkonsumtionen går tillbaka till den nivå den hade i början av 1970-talet så är det inga problem längre. Men om man ändå skulle fortsätta att försöka hitta på nya kringgående rörelser måste vi nog ta till ännu mer drastiska metoder. Låt oss åtminstone försöka med det här.
Fru talman! Erik Wärnberg har nu inte längre någon replikrätt, och därför skall jag inte ställa några frågor till honom. Jag vill blott konstatera att Erik Wärnberg inte vill förbjuda all hemtillverkning av vin och inte heller vill förbjuda tillverkningen av öl, som ju också är ett alkoholpolitiskt problem och där det finns vinstintressen.